Valet av en riksdagens ombudsman avser tiden från valet till dess nytt val sker under fjärde året härefter. JO-delegationen har föreslagit omval av justitieombudsmannen Gunnar Thyresson. Kammaren beslöt att utse Gunnar Thyresson till riksdagens ombudsman för tiden från valet till dess nytt val under fjärde året härefter skett.

Herr talman! Anslaget till vägväsendet har varit föremål för ständigt årligen återkommande debatt i riksdagen. Debatten har hela tiden rört anslagets otillräcklighet. Under senare år har debatten intensifierats eftersom vi nu har en situation där anslaget inte ens täcker det årliga slitaget. Bilbeståndet växer, kraven på bättre vägar växer starkt, trafiksäkerhetsfaktorer som goda vägbanor, kurvrätningar, siktröjningar utmed vägar kräver också ökade ekonomiska insatser. Dessutom har genom den aktiva regionalpolitiken, som alla partier säger sig vilja föra, uppmärksamheten riktats på det sekundära och tertiära vägnätets betydelse. Vägverket har för budgetåret 1973/74 begärt 1 305 miljoner kronor för drift av allmänna vägar. Departementschefen har minskat detta belopp med 270 miljoner kronor. Man kan naturligtvis diskutera hur mycket pengar som skall satsas på vägarna. Man kan diskutera gränsdragningar i serviceunderhåll och man kan ha olika meningar om vägbyggandets inriktning, men i en sak borde riksdagen kunna vara enig, nämligen att den nuvarande situationen med en pågående kapitalförstöring av investerat kapital inte är bra. Skall vi få en regionalpolitik där alla län skall få en större chans än hitintills att kunna hävda sina egna orter, måste vägkommunikationerna och deras standard spela en avgörande roll. Vi vet att goda transportmöjligheter spelar en avgörande roll vid företagsetableringar och för människornas möjligheter att snabbt och bekvämt förflytta sig mellan bostad och arbete och till och från tätortscentra. I den debatt som har förts om glesbygdsproblematiken och de försök som görs för att förbättra förhållandena för de människor som bor i glesbygd bör man komma ihåg, att oftast är den bästa hjälp man kan ge goda vägförhållanden. Vi har inom centerpartiet hävdat dessa synpunkter i många år. Vi har årligen begärt mera pengar för förstärkt underhåll för sekundära och tertiära vägar. I år har vi i en partimotion begärt 100 miljoner kronor mer än departementschefen tillstyrkt. Vi har föregående år ofta fått höra att de miljoner som vi då begärt har varit en så liten procentuell ökning, att den inte haft någon betydelse. I år när vårt krav är 100 miljoner kronor skulle det inte förvåna mig, om vi från utskottets talesman får höra, med vilken ansvarslöshet vi — i det ekonomiska läge som råder — handskas med landets ekonomi. Jag vill säga att för oss är detta en investering med god räntabilitet, och vi menar att en sådan bör man göra även under år då ekonomin är dålig. För oss är det en självklarhet att om man har satt upp ett mål för regionalpolitiken skall man också försöka uppnå det målet. Vägpolitiken är en väsentlig del bland alla de komponenter som skall leda fram till att regionalpolitikens målsättningar skall förverkligas.

vägkroppen, justeringar i plan och profil och övergång från grusvägbana till oljegrus på sekundära och tertiära vägar kommer hela behovet att vid periodens slut uppgå till en ackumulerad kostnad av ca 2 500 miljoner kronor. : Regeringen och majoriteten skjuter hela denna problematik framför sig utan att ta ställning och gör det just nu i skydd av det ekonomiska läget. Chefen för kommunikationsdepartementet påpekade i 1972 års statsverksproposition att eftersatta åtgärder kan få särskilt negativa konsekvenser, bl.a. i trafiksäkerhetshänseende, för arbetspendlingen i mindre tätt befolkade områden. Han underströk också att hänsyn måste tas till transporter av servicekaraktär och nämnde därvid bl.a. skolskjutstransporter. Glesbygdsutredningen underströk i sitt år 1972 framlagda betänkande Kommunikationer i glesbygder glesbygdsbefolkningens beroende av ett vägnät av god standard. Det betonades särskilt att vägstandarden är av stor betydelse och avgörande för reshastigheten och därmed restiden i glesbygder med stora avstånd. För de tyngre transporterna framhölls bärigheten och den fria höjden som viktiga faktorer. Utredningen framhöll vidare att stor restriktivitet bör iakttas när det gäller indragning av allmänna vägar. Ja, det här är ju riktiga och kloka synpunkter, men hur skall de kunna fullföljas och hur skall önskningarna uppnås, om man inte anslår mera pengar? Statsrådet Norling, som är representant i riksdagen för Norrbottens län och därifrån säkert har erfarenheter av hur viktigt det är att en regions näringsliv kan expandera, inte bara i någon ort utan i många orter i ett län, vet säkert också hur viktigt det är att man kan ta vara på den råvara som finns för vidare förädling. Inom en av vårt lands viktigaste exportnäringar förändras nu förutsättningarna, till följd av ständigt stigande omkostnader, på ett ganska drastiskt sätt till det sämre. Jag syftar här på skogsbruket och dess förutsättningar i bygder med långa transportavstånd till förädlingsindustrin. Vi kan bevittna hur den s.k. nollzonen, dvs. där kostnadssidan väger jämnt med inkomsten eller stiger över denna, obevekligt kryper närmare Norrlandskusten. En av anledningarna är dålig bärighet på vägarna, en annan är dålig bärighet på broar, som dimensionerar lastens storlek för hela vägsträckan. Förbättring av vägstandarden skulle säkert vara ett utomordentligt bra sätt att ta vara på de råvarutillgångar som finns i landet, samtidigt som det skulle skapa ökad sysselsättning i glesbygder, vilket i sin tur skulle ge människorna där möjlighet att leva kvar i sin bygd. Jag vill i det här sammanhanget betona nödvändigheten av att man nu också tar till vara de möjligheter som finns att med kapitalinsatser som skulle vara utomordentligt räntabla ersätta många färjor med fasta broförbindelser. I detta utskottsbetänkande behandlas en motion från centerpartiet om ett förändrat statsbidrag till enskilda vägars underhåll. I motionen yrkas att statsmedel skall utgå till 100 procent av de uppskattade kostnaderna. Vi centerledamöter i utskottet har inte reserverat oss för denna motion, eftersom det under utskottsarbetet klargjorts att vägverket utreder denna fråga, och vi föredrar då att vänta och se resultatet av utredningen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 a. Om reservationen 3, som gäller en fast förbindelse Helsingör—Helsingborg kommer herr Håkansson senare att tala.

Herr talman! Det vittnar föga om ekonomiskt ansvar att ta upp kammarens tid under 25 minuter. Jag hoppas slippa utnyttja denna tid, men moderata samlingspartiet vill här mer ingående behandla vägfinansieringsfrågorna. Jag vill citera några utrop från olika delar av vårt avlånga land. Jag börjar i norr med Luleå: ”Man kan väl också konstatera att vi här i länet — främst genom AMS-insatser — är ganska väl gynnade då det gäller väginvesteringar. Och det är vi givetvis glada över. Ändå kommer man inte ifrån att det finns en viss oro för framtiden och den oron gäller vägunderhållet.” ”Driftmedlen har under senare år i realiteten minskat kraftigt, vilket inneburit en standardsänkning på stora delar av vägnätet. I årets petita har detta klart belysts, samtidigt har man starkt understrukit den kapitalförstöring vi står inför om inte driftsanslagen ökar kraftigt. I sämsta fall får denna ökning ske på bekostnad av investeringsanslagen. Situationen är elakartad i Västerbotten liksom i många andra län och medger inga speciella satsningar för bärighetsförbättringar.” Från väghåll i Luleå har sagts: ”Vår förhoppning är att statsmakterna nu verkligen förstår allvaret i dagens situation. Debatten om anslag till väghållning måste lyftas upp från kommuner och regioner — där den är intensiv och livlig — till riksdag och regering och bli en politisk angelägenhet. Åtgärder till att förhindra en hotande försämring av näringslivetets vitala transporter kan ännu vidtas, men ökade resurser måste fram över de ordinarie väganslagen.” Vägdirektören i Sundsvall har anfört: ”Nedskärningarna går ut över de sekundära och tertiära vägarna som dessutom inte får sin rättmätiga andel av underhållsmedlen. De kommer därför att åldras relativt snabbare än övriga vägar, och riskerna för ökade avstängningar under förfallsperioderna är därför påtagliga. Detta gäller för ungefär hälften av länets vägnät, och dessa vägar kommer med nuvarande resurser aldrig att åtgärdas på annat sätt än genom ett nödtorftigt underhåll.” Ifrån skogsindustrin i Sundsvall har anförts: ”Det svenska vägnätet är liksom de broar som ingår där inte av godtagbar standard, och särskilt framträdande är detta förhållande inom de delar av landet där skogstransporterna går fram. I första hand samhällsekonomiska skäl har hindrat en utbyggnad i en takt som vore önskvärd ur skogsindustrins och många andras synvinkel. Över hälften av dagens svenska broar kan sålunda anses som otidsenliga då de inte medger trafik med optimalt utnyttjade fordon.

Måste inte alla goda krafter hjälpas åt att få en ändring till bättre till gagn för hela vårt samhälle. Utredningar är nog bra, men produktionsresurser bättre.” ”Bygg bort döden på vägarna. Flera tusen personskadeolyckor kunde ha undvikits om vägbyggandet hade ökat sedan 1966 i stället för att minska, sade trafiksäkerhetsverkets generaldirektör vid Svenska vägföreningens möte i Västerås. Investeringar i vägar är lönsamma även om man enbart ser till den olycksreducerande effekten. Mer än 50 procents minskning av olycksfrekvensen har i en rad fall åstadkommits genom övergång till motorväg.” ”Situationen för vägbeläggningarna är bekymmersam och vi är rädda för vad som kan komma.

När pengarna tryter måste man förändra i sina planer. Man kan antingen sänka standarden för att få billigare vägar eller minska på byggnadstakten. Vi tvingas göra båda delarna.” Jönköping: ”Vägar, som 1985 beräknas ha en trafik av mindre än 500 fordon/årsmedeldygn, har vi bara i rena undantagsfall fått ta upp i långtidsplanen för sekundäroch tertiärvägar. Det är inte konstigt att den enskilde trafikanten har svårt att förstå detta.” Vänersborg: ”Under de senaste två åren har med ordinarie driftmedel inom de län som här behandlas sammanlagt 14 mil väg förstärkts och förbättrats. Det motsvarar 1 procent av vägnätet.” Hade vi haft motorvägen borde olyckorna varit ca tredjedelen av vad vi har i dag.” Till sist, herr talman, säger en av vägdirektörerna i de södra delarna av landet: a ”Med nuvarande utbyggnadstakt tar det ca 100 år att förnya vägnätet. Standarden på vägunderhållet har raskt sjunkit.

Enligt de uttalanden som jag har refererat är det inte fråga om att vårt svenska vägnät skulle behöva 100 miljoner eller 200 miljoner kronor — det är fråga om miljardbelopp. Om dessa medel inte kommer fram får vi finna oss i att vägnätet, som redan i dag i vissa områden upplever en kris, successivt starkt kommer att försämras. Vi tär på grundkapitalet i våra vägar. Det talas om en ”förintelse av det befintliga vägkapitalet”. Det är början till slutet i varje företag om man inte kan hejda att kapitalet förbrukas. För en företagare är sådant en mardröm. I en av reservationerna anges att bara till förstärkningsarbete för sekundäroch tertiärvägarna enligt vägverkets behovsplan erfordras fram till 1985 2,8 miljarder kronor med den nuvarande anslagstakten. Det fattas då ca 1,2 miljarder kronor, och vi vet att denna summa växer ju närmare vi kommer den tidpunkten. Lägg därtill ombyggnadsoch nybyggnadsbehovet av riksoch länsvägar, där vi enligt dagens prognos saknar ytterligare över 1 miljard kronor! Då har vi ändå inte nämnt motorvägarna. Utöver detta kommer de åtaganden som staten har att fullgöra för kommunerna. Det rör sig i dag om närmare 1/2 miljard kronor, men kraven kommer att stiga på grund av kommunernas dåliga ekonomi. Tro inte att våra kommuner kommer att acceptera att ansvaret för storkommunernas trafikleder kommer att överföras på dem! Då måste en helt annan beskattningsrätt överföras till kommunerna. Vägplaneringsutredningen avslutar lakoniskt sitt meddelande om finansieringsbehovet när den säger att år 1970—1984 kommer insatser att behöva göras för 50 miljarder kronor i 1969 års priser. Om man jämför dessa 50 miljarder kronor med anslaget till vägverket i årets statsverksproposition finner man att det kommer att saknas omkring 1 miljard kronor om året fram till 1985. Vilka större förutsättningar kommer att finnas de närmaste åren att så väsentligt öka anslagen till våra vägar? Vi vet, herr talman, att vi har intecknat framtiden med stora belopp i andra automatiska kostnadsökningar för en rad åtgärder. Hur lätt är det då inte att ta pengar från vägsidan med motiveringen: ”Vi skjuter på vägplanen ett år i detta akuta läge”? Så har skett i alla år. Ingen vägplan har hållit. Ingen ambition hos någon socialdemokratisk kommunikationsminister har kunnat göra sig gällande då andra departement har tagit huvuddelen av pengarna. Därav dagens situation. Herr Norling har fått ett dåligt arv av sina företrädare på kommunikationsministerposten. Vi har alltså nu kommit in i den situationen att det inte hjälper att plussa på bara några tiotal eller hundratal miljoner för att lösa de akuta problemen. På det sättet klarar vi inte vår situation. I moderata samlingspartiets budget, som tyvärr binds av rådande läge, finns heller inte utrymme för att nu göra de ökningar som våra vägar behöver. Vi måste först successivt förbättra de rådande ekonomiska förhållandena i detta land. Därför fordras enligt vår mening en radikal förändring i finansieringen av en del av vårt vägnät. Jag vet inte hur länge man som strutsen skall gömma huvudet i sanden, vilket jag tycker att regeringen faktiskt gör. Här sägs av fackfolk i hela landet att vi förstör våra kapitaltillgångar. Vi har nu inte råd att förnya vägarna, och herr Olhede är tvungen att lappa på driften av hela vårt vägväsen. Erkänn nu hurdant läget är! Det tycker jag man skall göra inom vår socialdemokrati. Det behövs nya, friska initiativ och det behövs nya, friska pengar. Ni får dem aldrig, herr Norling, av herr Sträng i nuvarande situation. Nyligen hade statsrådet Norling modet att föreslå en avgiftsfinansierad bro mellan Köpenhamn och Malmö över Saltholm. Detta löste äntligen problemet att få en fast vägförbindelse mellan länderna. Våga visa, herr statsråd, att Ni är realist! Gå ett steg vidare! Låna här hemma eller utomlands de miljarder som erfordras för att i huvudsak fullt utbygga ett motorvägssystem, främst E 6 och E 4! Bygg dessa som tullvägar och se till att alternativa vägförbindelser finnes! Det går inte i längden att lura sig själv att tro att man av praktiska och miljövårdsmässiga skäl kan underlåta att dirigera de stora nyttotrafikströmmarna, som ökar för varje år, på det konventionella länsvägssystemet. I stället skulle både miljövården och samhällsekonomin vinna på koncentrerade trafikleder. Jag kan inte begripa, herr talman, om man erbjuder en trafikant lägre slitage på hans fordon, mindre driftkostnader och överlägsna säkerhetsförhållanden, att man inte då kan ta betalt för dessa tjänster. Tar man betalt, då tjänar man också, tycker jag, jämlikheten här i landet. Den fordrar att man tar betalt av dem som använder tillgångarna, i synnerhet som det är de som ekonomiskt kan tillgodogöra sig dessa. Härigenom får den enkle vardagstrafikanten automatiskt bättre vägar på de sträckor han använder på det regionala planet. När man bestämmer sig för tullvägar måste man naturligtvis ta både de föroch de nackdelar som detta innebär. Det finns redan en stor erfarenhet av detta system i andra länder: vårt broderland Norge, Frankrike, Italien, Portugal, USA, Nya Zeeland. Det finns dessutom en rad länder där man projekterar vägar efter detta system. Tittar vi på den franska utbyggnaden ser vi att man har 2 000 km i dag. 1976 skall det finnas 4500 km och 1978 blir det 5440 km. Huvuddelen skall finansieras med avgifter. Vad skulle vi klara oss med i vårt land? Jo, mellan 1500 km och 2000 km. Om vi från början lägger upp motorvägsplan med avgifter vinner vi följande fördelar: 1. Finansieringen ger utrymme för större satsning på det regionala trafiknätet. 2. Trafikströmmarna koncentreras, vilket är fördelaktigt ur miljösynpunkt. 3. Man förbättrar ekonomin för nyttotrafiken men också för sidotrafiken. 4. Man avlastar vägnätet genomgångstrafik från Norge och Finland. 6. Det arbetsmarknadsläge som vi har — och som enligt expertisen kommer att pågå — kan till en del förbättras genom en kontinuerlig utbyggnad av motorvägar. Detta kommer att ha väsentlig betydelse, bl.a. för byggfackfolket i vårt land. Herr talman! Vi kräver inte bara att man försöksvis prövar avgiftsfinansieringen utan att man verkligen allvarligt planlägger ett motorvägs system med avgiftsfinansiering, gällande i första hand sträckorna Helsingborg—Strömstad samt Malmö—Gävle och att detta system utbyggs så att alternativa vägar står öppna för trafikanterna. Självfallet måste det vara en sådan flexibilitet att trafikunderlaget är avgörande för om avgifter skall uttas på vissa sträckor och att en successiv övergång till detta system kan ske. Den successiva övergången ger automatiskt utrymme för en stor försöksverksamhet. Jag kunde utveckla detta betydligt längre, men på grund av tidsbrist stannar jag här när det gäller utbyggnad av våra motorvägar. Jag yrkar bifall i detta stycke till reservationen 2 a vid punkten 2. Till sist, herr talman, två saker. Jag har inte kunnat dela centerpartiets och min värderade kollega herr Clarksons från Helsingborg uppfattning att förbindelsen Helsingborg-Helsingör skall komma till stånd före Malmö—Köpenhamn. Att ta den ställningen här när det pågår utredningsarbete och förhandlingar mellan Sverige och Danmark måste enligt min mening vara fullständigt oriktigt. Här är det ju fråga om att vi skall göra en utvärdering av bägge lederna innan vi fattar ett definitivt beslut. Att kommunikationsministern har erbjudit Danmark att vi skall bygga KM-linjen är ett utspel för att få fram ett ställningstagande från våra danska vänners sida. Att då störa det pågående danska övervägandet genom att säga att HH-linjen först skall byggas, innan vi vet hur danskarna vill ha det, tycker jag inte är bevis på diplomati eller ens känsla för nordiskt samarbete. När jag i nuvarande situation med anledning av det material som hittills har kommit fram föredrar MK-linjen, beror detta på att jag tror att MK-linjen är lättare att finansiera genom de oändligt större trafikflödena, även om denna linje är dyrare att fullfölja, och att vi hjälper Danmark och även Sverige att få den danska flygplatsfrågan löst i framtiden genom Saltholm. Det är en fråga om en europeisk flygplats som hela Skandinavien har glädje av. Och kom ihåg att vi driver det stora skandinaviska flygbolaget SAS tillsammans! Jag yrkar alltså i detta stycke bifall till utskottets hemställan. Herr talman! Det är ytterligare en fråga som kommer upp i detta sammanhang, nämligen förbindelsen mellan Visingsö och Gränna. Frågan har väckts genom en motion av herr Wirtén och fröken Hörlén. Jag har slagits för den motionen och jag gjorde det i utskottet tillsammans med fröken Hörlén. För min del är jag utomordentligt glad över att utskottet ändå har format sitt beslut så som skett. Det står nämligen: ”Vid den framtida bedömningen av det sålunda utgående bidragets storlek bör enligt utskottets uppfattning hänsyn tagas till de särskilda förhållanden som i förevarande fall dock torde föreligga.” Här föreligger nämligen alldeles speciella förhållanden. Visingsö är en inlandsö i Vättern, och statens vägnät går ända fram till sjön på bägge sidor. Det är nödvändigt att den trafik det här gäller byggs ut på bästa möjliga sätt och att människorna slipper betala för höga kostnader för denna trafik. Jag menar att utskottet har uttalat sig för att man på ett helt annat sätt skall hjälpa till att finansiera låt mig säga vägsträckan över vattnet mellan Gränna och Visingsö. Därmed är jag något tillfredsställd och jag har, herr talman, i det sammanhanget inget yrkande.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 1 behandlar vi nära 50 olika motioner, och ändå har vi bara tagit upp de motioner som mer eller mindre har anknytning till årets driftbudget. Själva riktlinjerna för trafikpolitiken får vi behandla här i kammaren senare under våren på grundval av ett särskilt betänkande som utskottet skall avlämna, och det är väl då som den mera principiella sidan av trafikpolitiken kommer att tas upp. Vi har av naturliga skäl också brutit ut frågan om bussbidrag och transportstöd, därför att dessa frågor kommer att behandlas i samband med separata propositioner. Innan jag går in på reservationerna skulle jag vilja anföra några allmänna synpunkter. På s. 7 i betänkandet behandlas den långsiktiga vägplaneringen. Departementschefen har ju tillsatt en arbetsgrupp på det här området, och jag skulle vilja understryka vikten av att den arbetar så snabbt som det någonsin är möjligt. Riksdagen begärde förra året att få ett program för de totala väginvesteringarna inom landets olika delar, och man kan i längden inte arbeta rationellt på området utan att ha en långsiktig vägplanering. Det har inte minst framkommit vid de regionala konferenser som Vägföreningen har anordnat, och det är ett starkt önskemål också från vägverkets sida. Nu ser jag i riksdagsberättelsen att man räknar med att arbetsgruppen skall arbeta under hela 1973, och där sägs inte alls när den skall kunna vara färdig. Dessutom har arbetsgruppen fått tilläggsuppdraget att ta upp en fråga som riksdagen har velat skulle bli föremål för översyn, nämligen samarbetet mellan arbetsmarknadsverket och vägverket när det gäller beredskapsarbetena. Jag skulle vara mycket tacksam om kommunikationsministern ville se till att inte den frågan kommer att försena utredningsuppdraget. Som jag uppfattar det finns det inte något absolut samband mellan organisationsformen för beredskapsarbetena å ena sidan och den långsiktiga vägplaneringen å den andra. Det vore därför mycket bra om arbetsgruppen i första hand finge arbeta med vägplaneringen och sedan finge i annat sammanhang ta upp frågan om samarbetet mellan arbetsmarknadsverket och vägverket. På s. 10 behandlas driftanslaget till kommunala gator och vägar. Det är tillfredsställande att detta bidrag nu har höjts, så att bidrag kan utgå till kommunerna enligt de principer som gäller. Förra året förlorade kommunerna ungefär 15 miljoner kronor på ett för lågt anslag. Eftersom statsrådet då hade ändrat anslagsbeteckningen från förslagsanslag till reservationsanslag kunde vägverket helt enkelt inte betala ut de 95 procents bidrag som förutsatts utgå. I år har statsrådet anslutit sig till vägverkets förslag. Men det innebär — som vägverket påpekar — att beloppet inte medger någon återhämtning av den sänkning av underhållsstandarden som blev en följd av bidragsbegränsningen år 1972. Jag vill bara rent allmänt säga att jag fortfarande tycker att detta anslag är av sådan karaktär att det borde vara ett förslagsanslag. Eftersom det skall utgå till 95 procent av de kostnader som vägverket har godkänt och då man inte på förhand kan beräkna driftkostnaderna i detta hänseende, är det rimligt att anslaget är ett förslagsanslag. Jag har bara velat nämna detta i sammanhanget. På s. 11 tar utskottet sedan upp frågan om anslagsperioden när det gäller statens vägverks ämbetsuppgifter och tjänster till utomstående. Vägverkets generaldirektör sade vid sin föredragning i utskottet att han tycker det är utomordentligt angeläget att anslagsperioden ändras från budgetår till kalenderår. Det skulle visserligen innebära en formell ökning av anslagsbeloppen vid övergången, men det skulle inte innebära någon större medelsförbrukning. Däremot skulle det underlätta planeringen och därför vara en mycket välmotiverad åtgärd också från ekonomiska utgångspunkter. Utskottet har inte ansett sig böra ta något initiativ i det fallet, men jag tror att utskottsmajoritetens talesman på denna punkt är beredd att verifiera, att vi är överens om det lämpliga i att denna fråga tas upp till förnyad prövning under höstens budgetarbete. Efter detta skall jag gå över till de reservationer som har avgivits av folkpartirepresentanterna i utskottet. Beträffande det ökade behovet av driftanslag kan jag instämma i vad herr Dahlgren sade, och det har också vitsordats av vägverkets generaldirektör under föredragningen inför utskottet. På årets tilläggsstat yrkade vi också ett anslag på 50 miljoner kronor för drift av allmänna vägar samt ett extra anslag på 15 miljoner kronor för enskilda vägar. Motivet härför har varit den arbetslöshet som råder och det behov av stimulerande åtgärder som alltjämt finns. Jag tycker det är beklagligt att regeringspartiet sagt nej till detta. Det är nu vi har arbetslösheten, det är nu som åtgärderna skulle behöva sättas in. Tyvärr har vi från folkpartiets sida inte sett någon möjlighet att i samband med den ordinarie budgetbehandlingen yrka på någon anslagsökning. Vi har i det här landet fått uppleva två förlorade år i ekonomiskt hänseende, och det har minskat våra resurser. Det är en sak som regeringspartiet får ta ansvaret för. Men skulle högkonjunkturen inte komma, och om vi fortfarande skulle ha kvar en stor arbetslöshet, så återkommer vi senare — för den händelse Kungl. Maj:t inte gör det själv — med begäran om anslag på tilläggsstat. Det viktigaste är emellertid enligt min uppfattning att man gör upp en plan för en successiv höjning av anslagen för kommande år, innebärande att anslaget inte bara täcker den årliga förslitningen utan också gör det möjligt att börja hämta in eftersläpningen på underhållssidan. Det är en sak som jag tycker att vi egentligen alla skulle vara överens om. Ingen har väl bestritt påpekandet från vägverkets sida att vi för närvarande inte har tillräckliga medel för att ersätta den förslitning av vägarna som nu sker. Även om vi inte nu kan yrka på någon anslagsökning måste vi ändå konstatera att detta är ett problem som vi gemensamt borde försöka lösa. Jag tycker det är mera angeläget att nå en sådan gemensam lösning än att stanna i olika yrkanden i vad gäller själva anslagsbeloppet. Men med hänsyn till de stora behov som föreligger har jag full förståelse för den som yrkar på anslagsökningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 c. Vi har också avgivit en reservation betecknad 2 b rörande avgiftsfinansiering av vägar och broar. Här har det under senare tid skett en intressant utveckling. Inom socialdemokratin har det funnits ett mycket hårt principiellt motstånd mot avgiftsfinansiering. Det har nu brutits. Regeringen är beredd att finansiera byggandet av bron Malmö—Köpenhamn med avgifter.

Valet kommer då att stå mellan att bygga motorvägar och att bygga länsvägar. Motorvägarna är mycket effektiva. Vi har genom praktiska utredningar sett att de minskar trafikolyckornas antal kraftigt. Det är ett starkt motiv för motorvägar. Å andra sidan är ett väl fungerande länsvägnät en oundgänglig förutsättning för den regionalpolitik som vi alla i denna kammare vill bedriva. Risken är att den ena av dessa två vägtyper får så att säga stryka på foten. Därför tycker vi att man skall börja en försöksverksamhet för att öka resurserna. Jag vill inte ansluta mig till det program som herr Lothigius framlade. Jag tror att man här bör vara försiktig och pröva sig fram. Det principiella motståndet är brutet; nu gäller det att söka sig fram med metoder som kan öka resurserna för vägväsendet här i landet. Det är något som vi oundgängligen behöver. Därför yrkar jag bifall också till reservation nr 20.

Herr talman! Vpk har under en följd av år krävt att tung trafik skall överföras från landsväg till järnväg. Den tunga landsvägstrafiken bär en stor del av ansvaret för att vägarna slits ned och för att vägarnas standard på en del håll är under all kritik. Ett överförande av tung trafik till andra trafikmedel — järnväg men även sjöfart — måste därför vara angeläget. Men en sådan politik löser inte alla problem när det gäller att bevara vägarna i godtagbart skick. Därtill kommer att en del landsdelar inte har några alternativa trafikmöjligheter. Utefter stora och betydelsefulla trafikleder kan landsvägarna utan tvivel avlastas tung trafik — på andra håll kan de det inte. Det senare gäller ofta glesbygder. Där kan det vara så att landsvägarna inte bara är det enda alternativet vid bedrivandet av trafik, utan de är ofta också dåliga. Att glesbygdsbefolkningens transporter är starkt beroende av vägnätets utformning och standard konstaterades i glesbygdsutredningen, som dessutom framhöll att deras transporter ofta är mer vägbundna. Det är mot den bakgrunden naturligtvis oerhört viktigt att dessa vägar hålls i sådant skick att de är trafikdugliga. Men detta gäller givetvis också vägnätet i stort. Vägverket har gång efter annan påpekat att anslagen till vägväsendet varit för små. Att underhålla vägarna och eventuellt bygga nya drar stora belopp, och vägverket får varje år finna sig i att inte få sina krav tillgodosedda. Detta blir förhållandet även i år. Under senare år har vägverket särskilt framhållit vikten av att vägunderhållet inte eftersätts utan i rådande situation prioriteras framför vägbyggandet. För att inte framkomlighet och trafiksäkerhet skall äventyras måste en tillfredsställande servicenivå upprätthållas, sägs det i årets petita från vägverket. Enligt vägverkets uppfattning är det inte möjligt att åstadkomma några Nr 54 väsentliga arbetsminskningar när det gäller vanliga servicearbeten såsom Onsdagen den snöröjning, halkbekämpning, visst underhåll av slitbanor, etc. En rationa 28 mars 1973 lisering av servicetjänsten har skett, men kostnaderna har ändå ökat på grund av trafikutvecklingen och prishöjningar. För detta ändamål får man också de medel man begärt. Av vägverkets yrkanden har vi i vår motionsskrivning särskilt fäst oss vid det som gäller det egentliga vägunderhållet. Det framhålles i petitan att ett eftersättande av det egentliga vägunderhållet, dvs. det som innebär förnyelse av vägbeläggningar, grusning, dikning etc., innebär att investerat vägkapital förstörs. Detta tema har också genomgående framförts på de regionala vägmöten som under hösten hållits i Svenska vägföreningens regi runt om i landet. Herr Lothigius har utförligt redovisat en del av de yttranden som fällts i dessa sammanhang. Situationen är speciellt bekymmersam just på detta område, har man sagt. Vägarna raseras om man inte får pengar att utföra beläggningar av slitbanor med. Klimatet i vårt land och däckdubbarna går hårt åt beläggningarna, har man konstaterat. Vissa huvudvägars standard har som bekant kritiserats speciellt hårt — E 6 t.ex. Vi har i vår motion tagit fasta just på angelägenheten av att undvika förstöring av det investerade vägkapitalet. Om ett eftersättande av vägunderhållet får denna innebörd innebär detta givetvis en samhällsekonomisk förlust av stort format. Samtidigt är ju också frågan om vägunderhållet av väldigt stor betydelse för trafiksäkerheten. Dåliga beläggningar och slitbanor kan få katastrofala följder för trafiken genom ökat antal olyckor vilket i sin tur innebär ökade samhällsekonomiska kostnader. Mot den bakgrunden finner vi det förvånansvärt att det är posten Egentligt vägunderhåll som blivit hårdast nedstruken i vägverkets äskanden. Vägverket har begärt 514,5 miljoner kronor, och departementschefen tillstyrker 331 miljoner kronor — en summa som förefaller oss otillräcklig för att ge vägverket möjligheter att ens till någon del uppnå den målsättning som uppställts. Vi vill höja detta anslag med 39 miljoner kronor, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr I bi detta betänkande. Sedan skulle jag vilja säga några ord i anslutning till reservationen 3 angående förbindelserna över Öresund. När kommunikationsminister Norling offentliggjorde regeringens bud att ensam finansiera den s.k. Öresundsbron hälsades detta av många med tillfredsställelse. Men många kritiska röster har också höjts. Aftonbladet anförde t.ex. den 2 december 1972 att trafikpolitiskt betyder brobyggena — man nämnde nämligen också brobygget över Stora Bält — en otrolig stimulans av den privata biltrafiken. För att båda bilbroarna skall 19 fungera förutsätts självklart en väldig expansion och modernisering av motorvägnätet, framför allt i Danmark, men troligen också på den svenska sidan, säger tidningen och fortsätter: Man kan fråga sig om det inte vore bättre att bygga ut och modernisera järnvägsnätet. Till det som ytterligare förtjänar diskussion hör de miljömässiga och näringspolitiska aspekterna på det nya kommunikationsnätet, säger tidningen vidare. Det har ju också anförts i debatten om broprojektet att detta ytterligare späder på koncentrationen till Malmö—Lund-området med alla de olägenheter det medför. Liknande synpunkter har ju också framförts i motionen av herr Håkansson m.fl. För min del anser jag det vara självklart att bilismen och den tunga lastbilstrafiken till kontinenten kommer att gynnas om bron Malmö—Köpenhamn kommer till stånd före projektet Helsingborg—-Helsingör. Jag menar nog att det är ett riksintresse att trafiken till kontinenten i så stor utsträckning som möjligt går på järnväg. Det är därför angeläget att en fast järnvägsförbindelse över Öresund kommer till stånd så snart som möjligt. Utskottet framhåller nu att ett förnyat utredningsoch förhandlingsarbete pågår beträffande de här frågorna mellan de danska och svenska kommunikationsdepartementen. Utskottet har under hand erfarit, sägs det, att samtidigt med planeringen av Malmö—Köpenhamnsleden överväganden pågår rörande byggandet av en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Att döma av tidningen SJ-Nytt har de danska och svenska järnvägsstyrelserna anmodats inkomma med nya lönsamhetsberäkningar och eventuellt nya synpunkter på en fast järnvägsförbindelse mellan Danmark och Sverige till sina respektive regeringar. Dessa utredningar har redan överlämnats. För SJ:s vidkommande, säger tidningen, har ingenting nytt tillkommit som ger SJ anledning till annan bedömning än den man haft vid tidigare förhandlingar med Helsingborgs kommun. Detta innebär att man fortfarande satsar på färjförbindelsen Helsingborg-Helsingör. Danskarna tycks i stället ha en positivare inställning till den järnvägstunnel, som man menar är en mera långsiktig lösning, medan färjorna alltid kommer att vara av övergående karaktär. Till saken hör väl också att det tycks finnas en stark opinion i Helsingborg mot det s.k. bangårdsavtalet mellan SJ och Helsingborgs kommun. För närvarande fraktas 600 järnvägsvagnar genom Helsingborgs centrum varje dygn. Trafikstockningarna och trafikfarorna är betydande. Det har anförts att man lägger ut pengar på ett projekt, som totalt kommer att proppa igen centrum i Helsingborg. Herr talman! Som jag tidigare framhållit anser jag det vara viktigt att fast järnvägsförbindelse över Öresund kan etableras. Den mesta trafiken går den vägen, och ingenting motsäger att trafiken kommer att öka. Mot bakgrund av vad jag här anfört vill jag yrka bifall till reservationen 3 i detta betänkande.

Herr talman! Frågan om fast förbindelse mellan Sverige och Danmark är ingen ny fråga utan har vid olika tillfällen varit på tal. Men frågan har fått ny aktualitet genom det utspel den svenska regeringen gjorde vid ett svenskt-danskt trafikministermöte i november 1972, då den svenska regeringen förklarade sig beredd att ensam ta ansvaret för finansieringen och byggandet av en vägförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Den danska regeringen har senare godtagit erbjudandet. Av vad som hittills är känt innefattar det svenska åtagandet fast förbindelse över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn och är oberoende av byggande av storflygplats på Saltholmen. Projektet skulle närmast gälla en sexfilig motorvägförbindelse med högbro Limhamn— Saltholm och tunnel Saltholm—Amager. Kostnaden för förbindelsen kan — inklusive räntor under byggnadstiden — uppskattas till ca 1 200 miljoner svenska kronor i 1971 års prisläge. Såsom utskottsmajoriteten framhåller har frågan varit föremål för olika omfattande utredningar under årens lopp. För närvarande pågår ett förnyat utredningsoch förhandlingsarbete i frågan bl.a. mellan representanter för svenska och danska kommunikationsdepartementen, i vilka förhandlingar ingår överväganden om en järnvägstunnel Helsingborg— Helsingör. Frågan om fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark har något av historia bakom sig. Redan år 1886 ansökte ett franskt banksyndikat om koncession på en järnvägsförbindelse mellan våra två länder. Projektet var avsett att genomföras som tunnel mellan Helsingör och Helsingborg och skulle utgöra ett led i en större plan med ett intereuropeiskt järnvägsnät. Men ansökan avslogs av båda ländernas regeringar under hänvisning till bl.a. att de svenska och danska statsbanorna förhandlat om att öppna färjetrafik för järnväg över Sundet. Därefter har andra förslag vid olika tillfällen framkommit. I den svenska riksdagen väcktes 1952 i båda kamrarna likalydande motioner med hemställan, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle anhålla, att en utredning snarast måtte påbörjas om en direktförbindelse i form av bro eller tunnel mellan Sverige och Danmark. Vid behandlingen av motionerna uttalade statsutskottet bl.a. att utskottet för egen del hade den uppfattningen att frågan om en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark icke kunde sägas vara direkt aktuell för dagen. Året efter, 1953, vid Nordiska rådets session i Köpenhamn beslutades emellertid att rekommendera de danska och svenska regeringarna att utreda frågan. Detta föranledde att de båda regeringarna 1954 efter gemensamma överläggningar framhöll i ett uttalande, att en fast Öresundsförbindelse framstod som önskvärd såväl ur allmän nordisk synpunkt som ur ren kommunikationssynpunkt. Fyra sakkunniga från vartdera landet utsågs för att utreda frågan. De utsedda, som fick benämningen Öresundsdelegationen, avlämnade 1962 betänkandet Öresundsförbindelsen. Denna utredning är grundläggande för hela Öresundstrafikproblematiken. Man sysslade i utgångsläget med fem sex olika sträckningar, men det slutliga förslaget kom att innefatta en Helsingborg—Helsingör-förbindelse, den s.k. HH-linjen, och en förbindelse Malmö—Köpenhamn, den s.k. MK-linjen, med olika alternativ: bro eller tunnel, järnväg och väg i olika kombinationer. Öresundsdelegationens arbete omfattade, förutom de rent trafikmässi ga aspekterna, fortsatt färjetrafik eller övergång till fasta förbindelser, men även tänkbar inverkan på näringsliv och andra allmänt samhälleliga konsekvenser.

Den första förbindelsen torde enligt delegationen utformas som hög bro med fyrfilig motorväg och enkelspårig järnväg och förläggas i en linje norr om Helsingör och Hälsingborg. Anläggningskostnaderna för en sådan förbindelse beräknas i 1959 års prisläge till cirka 720 miljoner kronor inklusive räntekostnader under byggnadstiden.” Efter remissbehandling av detta betänkande beslöts 1964 om ytterligare utredning, och därför utsågs Öresundsgrupperna. Dessa erhöll uppgift att överse det av delegationen lämnade betänkandet. Gruppernas arbete presenterades i det år 1967 avlämnade betänkandet ”Fasta förbindelser över Öresund, översyn av Öresundsdelegationens betänkande”. Öresundsgrupperna instämde i huvudsak i de av delegationerna framförda synpunkterna men med uppjusterande av prognoserna. Sjöfarten över Öresund har emellertid ökat mycket kraftigt och överstigit uppgjorda prognoser.

Av persontrafiken år 1972 passerade 15 miljoner Helsingborg, 2,9 miljoner Landskrona och 9 miljoner Malmö. Även beträffande fordonstrafiken ligger Helsingborg främst med något över 1 miljon fordon, Landskrona med 125 000 fordon och Malmö med 355 000 fordon. Omkring 70 procent av trafiken går sålunda för närvarande via Helsingborg-—-Helsingör. Utredningarna, som företagit olika bedömningar inför framtiden, anför bl.a., att om än ökningstakten avtar, så stiger ändå trafikströmmen ytterligare. Vidare framhålles att fortsatt ökning av färjetrafiken tvärs över Sundet mot den långtgående trafiken kommer att medföra ökad risk för kollisioner. Anläggande av en fast förbindelse skulle förebygga detta. Det skulle också innebära en väsentligt större kapacitet i förhållande till färjetrafiken. Väntetid och extrema köbildningar torde helt kunna elimineras. Vid en fast järnvägsförbindelse skulle tidsödande växling bli onödig. Den ekonomiska sidan skulle ordnas genom att de fasta förbindelserna skulle vara belagda med avgifter och därmed självfinansierande. Avgifterna skulle i stort sett svara mot färjebiljettkostnaden med avdrag för körningskostnaden.

och H.H. Om fast vägförbindelse anläggs i endast ett av lägena, får den kompletteras med en ganska omfattande båtoch färjetrafik i det andra läget.

Den sammanfattning som grupperna avgivit i oktober 1972 innehåller tekniska trafikprognoser och kapacitetsfrågor. Rapporten bygger på alternativa förslag av kollektiv trafik, varvid man räknar med att den kollektiva trafikandelen skulle omfatta ca 45 procent av persontrafiken. Inledningsskedet skulle ske med en sexfilig vägförbindelse, där kollektivtrafiken antingen kan blandas med övrig trafik eller förfoga över reserverade körfält. Framöver skall den sexfiliga förbindelsen tillbyggas en tvåfilig separat bussväg för kollektivtrafik. I programmet skissas också att framöver dessutom mellan Saltholm och Dragör bygges en ytterligare sexfilig förbindelse antingen som bro eller tunnel. Det är ett omfattande program med en kostnad för den första sexfiliga förbindelsen på 1 200 miljoner kronor inklusive räntor under byggnadstiden. Den separata bussvägen beräknas kosta 655 miljoner kronor och därtill kommer Saltholm—Dragör-förbindelsen på ca 400 miljoner kronor. En övergång till en fast förbindelse kommer att innebära betydande förändringar mot nuvarande färjetrafik. Vad kommer dessa förändringar att innebära för regionala och miljömässiga konsekvenser? Näringslivet strukturförändring har inneburit en omfattande koncentration till vissa områden. Detta har medfört stora åtföljande påtvingade befolkningsomflyttningar. En sådan koncentration har skett till Öresundsområdet, och särskilt Malmö-Lundregionerna har blivit ett centrum med dragningskraft på hela södra Sverige. I den allmänna diskussionen har olika meningar framkommit om vilken förbindelse som borde framställas först. Den svenska regeringen har tagit ställning för MK-linjen, ett ställningstagande som främst är till förmån för den lokala trafiken. Men som jag också tidigare påvisat går en betydligt större del när det gäller både personoch godstrafiken över Helsingborg—Helsingör än över Malmö— Köpenhamn. Därmed är det klart att den förstnämnda vägen är av betydligt större intresse från rikstrafikens synpunkt. Vid bedömning av lokaliseringsfrågan måste hänsyn tas till allmänpolitiska aspekter. Malmö-Köpenhamnsområdet har varit och är mycket expansivt.

Anslutningsvägarna kommer då att bli mera omfattande än om man kan fördela trafiken. Som jag tidigare har påvisat går för närvarande huvuddelen av trafiken över den nordliga förbindelsen. Det är möjligt och även troligt att en fast sydlig förbindelse skulle innebära en betydande förskjutning i detta förhållande. För Sveriges vidkommande har vi anledning att dämpa befolkningstillväxten i storstadsområdena. Detta gäller då bl.a. Malmö-Lundregionen. I stället skall vi skapa möjligheter för en positiv utveckling av bosättning och näringsliv i övriga Skåne och andra delar av södra Sverige. Den planerade MK-bron kan genom påverkan från de ekonomiska krafterna komma att stimulera tillväxten i Malmöregionen. Är man medveten om detta och beredd att vidtaga nödvändiga regionalpolitiska motåtgärder, skall bron dock inte behöva få de här åsyftade konsekvenserna. Den svenska utlandstrafiken söderut är av betydande omfattning, och man har all anledning att räkna med att den skall öka. För att få en god fördelning av trafikströmmarna och bebyggelsen finns det anledning att bygga såväl HH som MK-linjen. Förbindelsen Helsingborg-Helsingör bör byggas med både landsvägsoch järnvägsförbindelse. Det är ett väsentligt led i trafikpolitiken att transporterna av det långväga godset så mycket som möjligt sker på järnväg. Mot denna bakgrund måste det vara nödvändigt att en fast förbindelse med Danmark förses även med järnvägsspår. Är det nu så, som det framhålles, att utredning även pågår om fast järnvägsförbindelse mellan Helsingör och Helsingborg, återstår av motionärernas förslag bara att denna förbindelse kombineras med en fyrfilig vägförbindelse. Det är vidare önskvärt att utredningen också undersöker huruvida denna förbindelse skall vara bro eller tunnel och att man gör en prövning av kostnadsvarianterna när det gäller såväl byggandet som driften och andra påverkbara faktorer. HH-förbindelsen bör färdigställas först. Den är av tradition den naturliga, urgamla stråkvägen Europaväg 4. Huvuddelen av trafiken går denna väg, och det är denna väg som i långt större utsträckning kommer till nytta för trafiken från större delen av Sverige — inklusive Norge och Finland — medan MK-förbindelsen omfattar mest lokaltrafik. För övrigt har danskarna nu framflyttat sina planer på en utbyggnad av Saltholm. Därmed reduceras styrkan hos ett av argumenten för MK-linjen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 3 vid punkten 2.

Herr talman! Företrädarna inom oppositionen för de reservationer som är fogade vid punkten 2 i trafikutskottets betänkande nr 1 har använt 1 timme 15 minuter för att kommentera dessa reservationer.

Det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att verket fått gehör för sin principiella uppfattning att vägunderhållet bör prioriteras framför vägbyggandet i rådande situation.

Jag tror också att generaldirektören i vägverket var den av de generaldirektörer som vi hörde i utskottet som var mest till freds med det budgetförslag som han hade fått. När man har lyssnat på oppositionens litanior och tagit del av de reservationer som är fogade vid utskottets betänkande på den punkt vi nu behandlar får man närmast den uppfattningen, att vi lever i ett väglöst samhälle och att en enorm kapitalförstöring av våra vägar äger rum. Jag vill, herr talman, slå fast att detta är en falsk verklighetsbeskrivning. Förvisso finns det stora behov på vägväsendets område, och även utskottsmajoriteten skulle säkert ha varit med om att tillstyrka ytterligare anslag, om det samhällsekonomiskt hade funnits utrymme för detta. Man får ju dessutom — och det tycks oppositionen glömma bort — ta hänsyn till de hundratals miljoner som via arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, går till av vägverket anvisade projekt såväl när det gäller byggande som drift och underhåll av våra vägar. Tar man med dessa belopp, som via AMS går till vägverket, torde talet om kapitalförstöring och stillastående vägbyggnadsverksamhet väsentligt kunna nedtonas. Herr talman! Jag skall efter den här inledningen gå över till att något kommentera de reservationer som är fogade till punkten 2 i utskottets betänkande. I reservationen 1 a av utskottets centerpartister krävs ytterligare 100 miljoner kronor i anslag till drift av statliga vägar, i reservationen 1 b av herr Magnusson i Kristinehamn, vänsterpartiet kommunisterna, krävs till detta anslag 39 miljoner utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit och i reservationen 1c av folkpartiledamöterna i utskottet klagas över otillräcklig medelstilldelning. I den sistnämnda reservationen yrkas ingen höjning av anslaget, men man vill från folkpartiets sida redan nu beställa kraftiga ökningar till nästa års statsverksproposition. Genomgående för de tre reservationerna på den här punkten är att det görs gällande att anslagsposten under flera år legat stilla. Detta är också, herr talman, en falsk verklighetsbeskrivning. År 1970 anvisades ca 740 miljoner kronor, medan således för verksamhetsåret 1974 föreslås 1 025 miljoner kronor. Under den här femårsperioden har därmed anslaget ökat med nästan 300 miljoner kronor eller ca 40 procent.

Den största posten avser helt naturligt servicearbetena, som för år 1974 av såväl vägverket som departementschefen beräknas uppgå till ca 590 miljoner kronor. Förutom den i huvudsak av trafikutvecklingen betingade ökningen av servicearbeten om ca 40 miljoner kronor innebär regeringens förslag en uppräkning av det egentliga vägunderhållet med ca 64 miljoner kronor eller nästan 25 procent. Detta kan beräknas medge beläggningsarbeten, oljegrusning och dikning som i stort motsvarar det under året uppkomna behovet. De från regionalpolitisk synpunkt viktiga förbättringsarbetena, som i huvudsak innebär insatser på de sekundära och tertiära vägnäten, kan beräknas ligga på ca 65 miljoner kronor 1974 mot ca 62 miljoner kronor år 1973. Vad gäller särskilt förbättringsarbeten är det väsentligt att notera de stora insatser som gjorts i form av beredskapsarbeten. Det är en relativt ny företeelse att dessa arbeten utgörs av åtgärder som ligger inom ramen för driftåtgärderna. Beredskapsarbetena har normalt varit omoch nybyggnadsarbeten och är det, vad avser beloppen, alltjämt till största delen. Oaktat de stora belopp som lagts ned på vägbyggandet i form av beredskapsarbeten har under föregående budgetår inte mindre än ca 140 miljoner kronor avsett förstärkningsoch förbättringsarbeten. För innevarande budgetår har hittills ca 100 miljoner kronor anvisats för detta ändamål. Sammanlagt har således betydande insatser avsett förbättringsarbeten. AMS-arbetena har även varit förhållandevis jämnt fördelade över landet, varför de kommit stora delar av vägnätet till godo. I centerpartiets reservation förs vidare resonemang om väganslagens regionalpolitiska betydelse. Jag förstår över huvud taget inte varför man tar in dessa frågor i reservationen. På den punkten gjorde ju utskottet förra året ett enigt uttalande, som bl.a. resulterat i att Kungl. Maj:t i maj 1972 meddelat vägverket anvisningar för verkets arbete med revidering av flerårsplaner och fördelningsplan. I dessa anvisningar sägs just att ökade regionalpolitiska hänsyn skall tas vid överväganden beträffande väginvesteringar och andra åtgärder på vägområdet, och på s. 7 i föreliggande betänkande finner ett enigt utskott det tillfredsställande att så skett. Det är därför besynnerligt att centern i sin reservation tar upp uttalanden som utskottet är enigt om. Vill man från centerns sida provocera fram motsättningar som inte finns, eller avser man att i den politiska debatten göra sken av att det bara är centern som vill ta regionalpolitiska hänsyn? I så fall är det, herr talman, också på denna punkt falsk verklighetsbeskrivning. Låt mig även erinra herr Dahlgren om hans partiledares oro, som denne gav uttryck för då årets budgetförslag presenterades. Det han då var orolig för var det stora upplåningsbehov på över 5 miljarder kronor som budgetförslaget innebär. Denna oro har man tydligen nu glömt bort — åtminstone de centerpartister som sitter i trafikutskottet — eftersom man begär att ytterligare 100 miljoner kronor skall lånas upp för att öka anslaget till drift av statliga vägar. Jag förmodar att herr Dahlgren hade litet dåligt samvete eftersom han sade: ”Sannolikt kommer utskottets talesman att säga att vi från centern ansvarslöst handskas med landets ekonomi”. Jag antar att hans uttalande på den punkten ändå tyder på att man från centerpartiet tycker att det är ansvarslöst att ytterligare öka upplåningsbehovet. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att de krav på särskilda anslag i nästa års statsverksproposition som förts fram i reservationer från folkpartiet lämpligen kan diskuteras nästa år. Vi bör nämligen ta hänsyn till det statsfinansiella läge som då föreligger, men jag utgår från att den prioritering av ökade anslag till driftsidan som regeringen gjort i år även kommer att känneteckna nästa års statsverksproposition — om det är en socialdemokratisk regering som lägger fram budgetförslaget. Även på den sista punkten är jag säker. Med det sagda vill jag, herr talman, yrka avslag på reservationerna 1 a, b och c och bifall till utskottets betänkande vid denna del av punkten 2.

Liknande reservation gjordes vid förra årets riksdag, dock med en gemensam skrivning från folkpartiet och moderata samlingspartiet. Den kommentar som kan fogas till föreliggande reservationer är i stort densamma som den jag gjorde när vi behandlade den här frågan förra året. Man kan konstatera att utskottet även i år, som motiv för sitt avstyrkande av motionerna, refererar vad 1960 års vägsakkunniga framhöll i sitt betänkande. De sakkunniga sade bl.a. att ”grundregeln om att de för den allmänna samfärdseln nödiga vägarna och förbindelserna i princip skall byggas genom det allmänna och att avgifter inte får uttagas för deras begagnande är helt riktig samt i sig själv innebär stora fördelar”. Dess tillämpning i praktiken ansågs bl.a. innebära, att ”en angelägenhetsgradering av de för utbyggnad aktuella företagen sker samt att sådana företag vilkas tillkomst ej är tillräckligt motiverad ur ekonomiska eller andra synpunkter ej kommer till stånd”. Vägsakkunniga framhöll vidare, att även om behovet av en viss avgiftsfinansierad förbindelse vore så stort att en investering i och för sig sannolikt skulle vara företagsekonomiskt lönsam, kunde vid bedömandet av härom uppkommande frågor dock inte bortses från allmänna prioriteringsgrunder. För förbindelsens utförande måste nämligen kapitalmarknaden i motsvarande mån tas i anspråk — kanske till nackdel för andra viktiga investeringar. Avgörande för ställningstagandet härvid borde till sist vara omfattningen av samhällets totala resurser, vilka alltid måste framstå som begränsade. Frågan om avgiftsfinansiering borde också ses mot bakgrunden av den totala motorfordonsbeskattningens storlek. Vad de vägsakkunniga i sitt betänkande framhöll gäller även i dag.

Riksdagen godtog ju också grunddragen i planeringsoch prioriteringsmetodiken förra våren, och det fanns ingen reservation vare sig från moderata samlingspartiet eller från folkpartiet på den punkten. Därtill kommer naturligtvis, herr talman, att starka rimlighetsoch jämlikhetskrav talar mot en avgiftsfinansiering. När herr Lothigius här säger att det skulle öka jämlikheten om man införde avgiftsfinansierade vägar i det här samhället, är det nästan så att håret reser sig på ens huvud. Det innebär nämligen i realiteten att vägar skulle stå till förfogande för de människor som har råd att nyttja dem, medan däremot de som inte har råd är hänvisade til! dåliga vägar — vägar som från trafiksäkerhetssynpunkt är mindre önskvärda. Att i talarstolen i riksdagen stå och säga att det från jämlikhetssynpunkt är bra med avgiftsfinansiering av våra vägar är hårresande. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga: Vi har från socialdemokratins sida inte ändrat vår principiella inställning när det gäller avgiftsfinansiering av vägar och broar.

För att vi skall uppnå hög trafiksäkerhet måste all långväga trafik hänvisas exempelvis till en sådan motorväg, inte bara de bilförare som har lust att betala avgiften. I reservationen tas inte upp det omfattande vägbyggande som sker med beredskapsarbeten — innevarande budgetår för 400 miljoner kronor, förra året för över 500 miljoner kronor. Detta gör att vägutbyggandet avsevärt tidigarelägges jämfört med den utbyggnad som kan ske med ordinarie medel. Det bör alltså i och för sig minska behovet av avgiftsbelagda vägar, vilket även de som inte hyser principiella betänkligheter mot sådana vägar borde inse. Jag vill därför, herr talman, yrka avslag på dessa två reservationer och bifall till utskottets hemställan vid punkten 2, vilket i detta sammanhang innebär nej till avgiftsfinansiering av nationella vägar och broar. Herr talman! Jag skall, även om tiden går undan, slutligen kommentera reservationen 3, som gäller de fasta förbindelserna över Öresund. Jag skall försöka fatta mig kort, trots det långa inlägg som herr Håkansson gjorde här tidigare beträffande denna reservation. I reservationen framhålles att det pågående utredningsarbetet i första hand bör inriktas på utformningen av HH-förbindelsen. Om förbindelsen skall byggas som bro eller tunnel måste närmare övervägas. Vilket alternativ som än väljes måste dock enligt reservationen både landsvägsoch järnvägsförbindelse komma i fråga. Som vi framhållit i utskottsmajoritetens yttrande har frågan om fasta förbindelser över Öresund varit föremål för ett synnerligen omfattande svensk-danskt utredningsarbete under en lång rad av år. I det betänkande som de dansk-svenska Öresundsgrupperna lade fram 1967 föreslogs att den första fasta förbindelsen skulle utföras som en vägförbindelse och läggas i läget Malmö—Köpenhamn. I läget Helsingborg—-Helsingör borde senare läggas en järnvägsförbindelse, eventuellt kombinerad med en vägförbindelse. Öresundsgruppernas förslag var baserade på ett mycket omfattande material. Olika alternativ till fasta förbindelser hade belysts från bl.a. ekonomiska synpunkter. En vägförbindelse i Malmö—Köpenhamn-linjen visade sig i samtliga fall vara den fördelaktigaste lösningen. Och plansynpunkter, främst på dansk sida, talade för en första vägförbindelse i det södra läget. Vid remissbehandlingen av Öresundsgruppernas förslag instämde det övervägande antalet remissinstanser i gruppernas slutsats att den första vägförbindelsen borde läggas mellan Malmö och Köpenhamn. Ett klart förord för en sådan förbindelse gavs sålunda av bl.a. vägverket, planverket, länsstyrelserna i Malmöhus län, Kronobergs län, Blekinge län och Kalmar län, Näringslivets trafikdelegation och motororganisationerna. Länsstyrelsen i Malmöhus län framhöll bl.a. att trafiken över en KM-förbindelse blir avsevärt större än över en HH-förbindelse på grund av att befolkningsoch näringslivstyngdpunkterna, Storköpenhamn och Malmöregionen, ligger i söder. Vidare torde enligt länsstyrelsen de största relativa restidsoch transportkostnadsvinsterna vara att vänta i KM-läget. Därtill kom enligt länsstyrelsen att den planerade storflygplatsen på Saltholm måste kombineras med en fast förbindelse i KM-läget. Som bekant pågår för närvarande förhandlingar mellan de svenska och danska regeringarna om anläggande av en vägförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Som framgår av utskottets yttrande äger det emellertid samtidigt rum överväganden rörande en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Frågan om en fast förbindelse i HH-läget ingår sålunda bland de spörsmål som för närvarande behandlas av de danska och svenska myndigheterna och regeringarna. Utskottsmajoriteten har den bestämda uppfattningen att resultatet av pågående förhandlingar måste avvaktas — det är ju en fråga som inte bara berör Sverige. Vi finner det inte lämpligt, ja, inte ens möjligt att den svenska riksdagen nu ensidigt fattar beslut i en fråga som i så hög grad även berör Danmark. Det vore sämsta tänkbara formen av nordisk samverkan. Jag yrkar därför avslag på reservationen 3 och bifall till utskottets hemställan även på denna punkt. Herr Gustafson i Göteborg tog i sitt inlägg upp en sak som jag vill beröra något, nämligen frågan om anslagen för ämbetsuppgifter och tjänster till utomstående skall gälla per kalenderår eller per budgetår. Utskottets majoritet har förståelse för de synpunkter som generaldirektören framförde när han besökte utskottet. Vi har på s. 11 framhållit att vi förutsätter att denna fråga blir föremål för en prövning i samband med uppgörandet av nästa års statsverksproposition. Herr talman! I anslutning till anslagsfrågorna för vägväsendet har vi behandlat en mängd motioner som gäller enskilda vägobjekt i olika delar av landet. Liksom statsutskottet gjort under alla år har trafikutskottet i år och tidigare avstyrkt alla dessa motioner utan närmare motivering. Det finns ju en administrativ beredningsapparat, ett decentraliserat dem okratiskt beslutsfattande i dessa frågor. Länsstyrelse, kommun och vägverk är där med om att diskutera fram vilka olika vägprojekt i skilda delar av landet som skall tas upp i flerårsplaner och långtidsplaner. Jag vill säga till alla de motionärer som finns antecknade litet senare på listan att det är ett enigt utskott som menar att det inte är möjligt att riksdagen tar ställning till om den vägen eller den bron i det länet eller den vägen i annat län skall bli föremål för förbättringar eller nybyggnad.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

Herr talman! Herr Hugosson sade att oppositionens talesmän här hade använt så väldigt lång tid. Jag vill fästa uppmärksamheten på att oppositionens talesmän använde kortare tid än de hade angivit på talarlistan. Det gjorde däremot inte herr Hugosson, och jag har förståelse för det, för han har ju mycket att svara för. Herr Hugosson var emellertid mycket oförsiktig när han började sitt anförande med att citera från det som generaldirektören sade inför trafikutskottet. Herr Hugosson gav nämligen en fullständigt felaktig bild av vad generaldirektören hade att anföra. Låt mig påpeka att vägverket i sina petita bland de fyra målsättningar som verket har nämner att man skall hejda den sedan några år tillbaka pågående förstöringen av investerat vägkapital och i någon mån inhämta en del av det ackumulerade behovet när det gäller egentligt vägunderhåll. Man säger alltså att det här pågår en förstöring av investerat vägkapital, och den vill man hejda. Vad har då generaldirektör Olhede sagt sedan den här propositionen framlagts? Han sade i ett uttalande i TV, att han skulle behöva 90 miljoner kronor för att hejda den pågående kapitalförstöringen, och då skulle det ändå inte bli något över för att inhämta det eftersläpande behovet. Inför utskottet sade han — och det framgår av den handling som både herr Hugosson och jag har tillgänglig — att han kanske skulle kunna lyckas hejda den pågående kapitalförstöringen på vägarna om han fick 50 miljoner kronor, men under tre mycket bestämda förutsättningar. Den första förutsättningen var att priserna och kostnaderna inte ökade med mer än 5 procent, den andra att han fick 100 miljoner kronor av AMS-medel just till vägunderhåll och den tredje att man kunde räkna med ytterligare en mild vinter. Under dessa förutsättningar skulle han kanske kunna hejda den pågående kapitalförstöringen genom ett anslag på 50 miljoner utöver det som statsrådet nu har föreslagit. Men om dessa förutsättningar inte finns, skulle ännu mer pengar behövas. Det är sanningen om vad den ansvarige generaldirektören säger, och jag tycker det är angeläget att vi inte försöker dölja detta. Låt oss vara överens om att det är en riktig tolkning. Vi har inte tillräckligt med pengar för närvarande för att avhjälpa allt detta, men vi bör inrikta våra ansträngningar på att successivt inhämta eftersläpningen och få bättre förhållanden till stånd.

Herr talman! Det fanns i herr Hugossons anförande några helt felaktiga påståenden som jag vill rätta. Herr Hugosson gjorde gällande att jag och centerpartiet lämnade falska beskrivningar av det läge som nu råder när det gäller anslagen till vägar och var förvånad över att vi i reservationen på denna punkt hade tagit in regionalpolitiken som argument, eftersom departementschefen givit order till vägverket om hur man nu skulle inrikta arbetet med fördelningsplanerna. Det är, herr Hugosson, någonting som jag aldrig har bestritt. Det står också ordagrant i reservationen att så är förhållandet. Herr Hugosson har råkat ut för en begreppsförvirring, och sådant kan ju lätt hända ibland. Reservationen gäller anslaget till drift av allmänna vägar, men vad herr Hugosson stått och talat om är anslaget till byggande av allmänna vägar. Det är där man har dessa fördelningsplaner och det är där som arbetet skall inriktas på byggande som har regionalpolitisk betydelse. Herr Hugosson är duktig i att citera, som utskottets ordförande också sade.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg och herr Dahlgren har med herr Hugosson resonerat om de felaktigheter som finns i påståendet vad gäller vägverkets chef. Jag har i mitt inlägg velat peka på den eftersläpning som skett med anledning av de många vägplaner som förelegat men som aldrig har uppfyllts. Man kommer faktiskt till resultatet att under dessa år har det för de svenska vägarna saknats omkring 3 miljarder kronor eller mer om man tar med en del av de önskvärda utbyggnaderna på motorvägssidan. Det visar en helt annan bild än den som herr Hugosson manade fram. Påståendet att det skulle vara en falsk beskrivning av läget som oppositionen gjort är också helt felaktigt. Beskrivningen verifieras tvärtom av en lång rad referat från olika delar av landet. Det är referat av uttalanden av vägdirektörerna, alltså vägverkets män, som vet hurudana förhållandena är ute i landet. De har vid seriösa diskussioner anfört vad som refererats, och jag föreställer mig att det inte är några större överdrifter som där förekommer. När herr Hugosson sedan tog upp frågan om tullvägarna refererade han till vägsakkunnigas synpunkter, men de ingick under 1960-talet i ett ideologiskt ställningstagande. Man ville inte ha avgiftsbelagda vägar för allmänheten, utan man ville ha ett annat finansieringssystem. Men det har ju hänt en del efter 1960! I år, alltså 1973, har Sveriges kommunikationsminister förklarat att nu skall vi införa vägavgifter på bron över Öresund — och då finns det ju förutsättningar att fortsätta på den linjen för att klara vägfrågorna för trafikanterna här i landet. Det är alltså en jämlikhetsfråga, herr Hugosson. Om vi skapar bra motorvägar och tullvägar som förbilligar färden för bilisterna där, så skapar vi samtidigt bättre förhållanden för trafikanterna på de regionala vägarna, som då får en bättre ekonomi och mindre olycksfallsfrekvens. Och det betyder bättre jämlikhet, herr Hugosson!

Herr talman! Herr Hugosson sade att oppositionen här kommer med litanior, och även jag inräknades visst i det sammanhanget. Ja, vi har tidigare inte agerat särskilt hårt i vägfrågorna, men i år har vi inte kunnat undgå att ta intryck av vägverkets propåer om i första hand vägunderhållet. De sakerna har också understrukits av vägfolk och bilister i hela landet, inte minst på de möten som det här har refererats till. Vid den föredragning som vägverkets generaldirektör gjorde i utskottet och som herr Hugosson här talade om slogs fast att servicearbetena inte kan eftersättas. Det sades också att AMS-medel utgår på underhållssidan endast till det förstärkta vägunderhållet. Därför, sades det i den skrivelse vi fick, hade svårigheterna accentuerats för det egentliga vägunderhållet, främst då beträffande vägarnas slitlager. Vidare förklarade man att omfattningen av det egentliga vägunderhållet är beroende på om medel kan överföras från andra konton, dvs. på storleken av de AMS-medel som det förstärkta vägunderhållet kan få. Det är mot den bakgrunden vi finner det underligt att posten Egentligt vägunderhåll har skurits ned så starkt i förhållande till vad vägverket yrkat. Vi är på vår sida medvetna om att det belopp vi yrkat är för litet, men med tanke på den betydelse som man från vägverkets sida tillerkänner just det egentliga vägunderhållet tycker vi det verkar egendomligt att just det anslaget kraftigt har skurits ner.

Herr talman! Beträffande Öresundstrafiken och frågorna om en fast förbindelse över Öresund sade herr Hugosson — om jag inte missuppfattade honom — att de sakerna skulle trafikutskottet och riksdagen inte lägga sig i. Men där har jag en helt annan uppfattning. Jag menar att detta är en så viktig fråga att man måste gå till botten med den redan från början. Har ärendet hunnit för långt, är situationen låst. Vi har i trafikutskottet haft anledning att i vissa andra frågor konstatera att om man inte går in på ett tidigt stadium, så kommer man efter. Jag har vid några tillfällen försökt följa debatten i det danska folketinget, och där har man ventilerat dessa frågor. Herr Hugosson sade att Öresundsgrupperna hade uttalat sig för att man skulle bygga förbindelsen MK tidigare. På den punkten har det gjorts olika uttalanden. Det fanns två expertgrupper, en teknisk och en trafikekonomisk, som hade utökats med en näringslivsoch planfrågekommitté. Mycket har också förändrats på de tio år som har gått sedan man började med arbetet. Vi ser nu på ett helt annat sätt på den regionala betydelsen. På ett ställe föreslås av utredningarna att man skall bygga en förbindelse HH 41, dvs. med enkelspårig järnväg och en fyrfilig landsväg, och att man vid samma tillfälle skall bygga en fyrfilig vägförbindelse i KM. Skulle man i stället vilja göra KM-linjen sexfilig, skulle man av ekonomiska skäl få vänta fem sex år innan man satte i gång med det. Kommittéerna skisserar att vi bör ha ett ställningstagande till fasta Öresundsförbindelser klart till 1980. Vi är väl alla ense om att vi står vid ett vägskäl och att vi måste gå in för fasta förbindelser; annars klarar vi inte trafiken i Öresund. Jag har här en tidningsartikel som bara är en vecka gammal och som har rubriken: Trångt Öresund regleras genom en utsträckt filkörning. Vi måste således avlasta Öresund.

Herr talman! Enligt herr Gustafson i Göteborg ger jag en felaktig bild av vad vägverkets generaldirektör anser när jag citerar vad han sagt inför utskottet. Generaldirektören är en mycket omsorgsfull man: han har lämnat sitt anförande i skriftlig form. Jag sade ju tidigare att generaldirektören i sin fortsatta framställning inför utskottet naturligtvis inte var nöjd utan önskade ytterligare anslag. Jag har också sagt att om det funnits samhällsekonomiskt utrymme, så hade det varit bra om vi kunnat anvisa ytterligare medel. Jag står fast vid mitt tidigare påstående att ni gör en falsk verklighetsbeskrivning. Inte med ett ord och inte med en rad i era reservationer nämner ni de hundratals miljoner som går till våra vägar på grund av arbetsmarknadspolitiska åtgärder: förra budgetåret gällde det 140 miljoner, till drift av vägarna hittills i år 100 miljoner. Totalt har under de två senaste åren bortemot en miljard kanaliserats till vägväsendet via AMS, huvudsakligen då till byggandet. Detta omnämner ni inte i er svartmålning av situationen, och det var det jag menade var en falsk verklighetsbeskrivning. I centerpartiets reservation talas om regionalpolitiska aspekter. Det är ju just när det gäller byggande av vägar som man har anledning att ta regionalpolitiska hänsyn. När det gäller drift och underhåll av våra vägar har man det däremot inte i samma utsträckning; man skall ju inte av några regionalpolitiska hänsyn eftersätta vägunderhållet i vissa delar av landet. Därför tycker jag att det är felaktigt att föra ett regionalpolitiskt resonemang på den punkten. Det skall föras när det gäller byggandet av vägar, och på den punkten är utskottets ledamöter överens. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med sifferuppgifter över trafikvolym och väntad trafikvolym när det gäller de olika förbindelserna över Öresund. Men låt mig slå fast, herr Håkansson, att frågans avgörande inte gäller bara Sverige utan även Danmark. Det pågår förhandlingar, och då kan inte den svenska riksdagen ensidigt fatta ett beslut som binder den danska riksdagen och regeringen. Förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn har man från dansk sida prioriterat, men önskvärt är — och det säger utskottet — att vi får två förbindelser, en i södra läget och en i norra läget, och att vi i framtiden får en järnvägsförbindelse i HH-läget. Men att Sveriges riksdag nu ensidigt skulle fatta beslut anser vi vara felaktigt.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva konstatera att begreppsförvirringen hos herr Hugosson består. Det är så, att av anslaget till drift av allmänna vägar utgår bidrag till förbättringsoch förstärkningsarbeten. För de 100 miljoner kronor som vi begärt i vår motion och i vår reservation skulle man exempelvis kunna få 400 kilometer grusvägar förstärkta och försedda med oljegrus. Eller: vi skulle kunna bygga om 250 svaga broar så att dessa skulle tåla en belastning av 10/16 tons axeloch boggitryck. Det är, herr Hugosson, exempel på utomordentligt goda regionalpolitiska insatser som behövs i det här läget. De är så bra att vi anser att det även i nuvarande ekonomiska läge är en god investering att anslå 100 miljoner kronor för att kunna uppfylla den regionalpolitiska målsättningen.
Herr talman! Med anledning av herr Hugossons senaste inlägg vill jag säga att det är fullt klart att vi svenskar inte ensamma har att bestämma; det förekommer här ett samråd med danskarna. Men om jag inte missuppfattat saken diskuterar danskarna inbördes vad de vill prioritera. Den möjligheten bör vi ju ha även på det här hållet. Sedan får det bli en ömsesidig förhandling om slutresultatet. När det gäller frågan om vilken förbindelse som bör byggas först har danskarna uttryckt farhågan att om den nordliga förbindelsen byggs först så kommer det att medföra ett ökat etableringstryck på norra Själland. Motsvarande förhållanden gäller för oss om den sydliga förbindelsen byggs först. Därför bör vi diskutera och försöka komma fram till en lösning som på bästa sätt tillgodoser båda ländernas gemensamma intressen.

Herr talman! Herr Hugosson säger att vi i vår reservation inte med ett ord nämnt de hundratals miljoner som går från arbetsmarknadsverket till beredskapsarbeten. Då vill jag på nytt understryka vad vägverkets generaldirektör sagt, nämligen att även om han får pengarna från arbetsmarknadsverket, så behöver han under gynnsamma förhållanden ytterligare 50 miljoner kronor för att kunna hejda den pågående kapitalförslitningen. Han får inte ett öre för att inhämta eftersläpningen på över 1 000 miljoner kronor när det gäller vägunderhållet. Förra året kunde vägverket ersätta bara en tredjedel av förslitningen på vägarna. I år hoppas man komma upp till hälften, och med det nya anslaget kommer man ännu något högre. Men fortfarande är det så, som en vägdirektör sade på en av de regionala vägkonferenser som Vägföreningen anordnat, att vi har inte råd att halvsula vägarna; vi måste sätta på lappar här och där, och i många fall kan vi inte ens göra det, utan ”bindsulan” slits bort. Det innebär dels risker från trafiksäkerhetssynpunkt, dels att det blir så oerhört mycket dyrare att från grunden sätta i stånd en väg, som man på detta sätt har försummat. Jag vill än en gång upprepa: Låt oss se sanningen i ögonen, herr Hugosson. Varför inte säga att generaldirektör Olhede har rätt, för det har han. Här behövs insatser, och vi bör gemensamt söka skapa möjligheter att få bort den kapitalförstöring som för närvarande sker på våra vägar.

Herr talman! Förvisso skall man se sanningen i ögonen, herr Gustafson i Göteborg, och jag tycker verkligen att jag har gjort det, men jag har försökt att nyansera den svartmålning som oppositionens företrädare gjort sig till tolk för här när det gäller situationen på våra vägar. Jag sade det inledningsvis, jag sade det i min förra replik och jag skall säga det nu, herr Gustafson, att visst finns det behov av ytterligare medel till våra vägar. Jag sade också i mitt första inlägg, att visst hade vi från utskottsmajoriteten varit med om att anvisa de medlen, om det funnits samhällsekonomiskt utrymme härför. Men inte ens herr Gustafson kan ju anvisa dessa pengar. Herr Gustafson känner ett samhällsekonomiskt ansvar i motsats till sin mittenbroder, herr Dahlgren. Det är inte fråga om någon begreppsförvirring från min sida, herr Dahlgren. De viktigaste regionalpolitiska insatserna åstadkoms inte genom underhåll av våra vägar utan genom byggande av vägar. Visst skall man diskutera en fråga och samråda, herr Håkansson, innan man tar ställning. Den fråga vi nu debatterar har verkligen varit föremål för åtskilliga utredningar och diskussioner, och remissinstanserna har framfört sina synpunkter. Det är riktigt, och den diskussionen skall jag gärna fortsätta med, herr Håkansson. Men det är någonting annat än att Sveriges riksdag ensidigt skall fatta ett beslut, som bl.a. binder det danska folketinget. Det är detta jag vänder mig emot. Herr talman! Jag hann i min förra replik inte ta upp tullvägarna, vilka herr Lothigius omnämnde. Det är inte fråga om någon ändrad principiell inställning till en avgiftsfinansiering av vägar och broar, herr Lothigius. När det gäller nationella vägar och broar — jag säger detta också till herr Gustafson — har vi fortfarande den principiella inställningen att vägarna skall vara tillgängliga för alla. Inte bara den som har pengar i plånboken skall kunna nyttja dem. Men Öresundsförbindelsen är i dag avgiftsbelagd i form av färjeoch båtavgifter, och om vi ersätter färjorna eller båtarna med broar, kan vi i det fallet tänka oss en avgiftsfinansiering, eftersom det är en internationell förbindelse. Jag tycker att herr Lothigius skall fråga t.ex. herr Börjesson i Glömminge eller någon annan ölänning vad de skulle säga, om vi nu i efterhand skulle bestämma oss för att ta ut en avgift vid Ölandsbron. Hur skulle vägpolitiken bli i framtiden i detta land, om vi finge en borgerlig regering? Ni är djupt oeniga om medlen och eniga bara på en punkt, nämligen när det gäller att tala om vilka brister som finns.

Herr talman! Det har ju redan utspunnit sig en livlig debatt om fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark via Öresund, och herr Håkansson har mycket fullödigt redovisat den inställning som vi reservanter har i denna del av utskottsbetänkandet. Jag kan således fatta mig kort och skall därför bara be att få anföra följande. Frågan om var och när Sverige skall inrätta fasta förbindelser med Danmark har varit föremål för utredningar och överväganden i många år. Man har kommit fram till olika resultat, men något definitivt besked har icke lämnats. För Helsingborg, som är centralorten i Nordvästskåne och passageställe för merparten av allt slags rullande trafik till Danmark, har ovissheten varit hämmande för utvecklingen på ett i många avseenden dyrbart sätt. Ser man på kartan, finner man att lösningen på problemet är enkel: Vid Helsingborg är avståndet till Danmark bara några få tusen meter. Den kortaste vägen måste bli den billigaste, och följaktligen bör här tydligen en kombinerad landsvägsoch järnvägsbro byggas. En av de olika utredningarna, Öresundsdelegationen, har också kommit fram till det resultatet. All marktrafik mellan Sverige, Norge och delvis Finland å ena sidan och Danmark å den andra och därefter vidare till kontinenten flödar naturligen över Helsingborg och Helsingör. Den förbindelsen är i alla avseenden kontinental. Men nu händer det sig att regeringen gärna ser ati Köpenhamn blir huvudsäte för skandinavisk lufttrafik och sjöfart, och regeringen beslutar fördenskull att åta sig uppförandet av en bro mellan Malmö och Saltholm, som är den tänkta storflygplatsens hemvist. Och inte nog med det; man åtar sig också att bekosta framdragandet av en tunnel mellan Saltholm och staden Köpenhamn, dvs. på danskt territorium! Skall man bjuda, så inte skall det ske med armbågen! Man motiverar sin generositet med att projektet med bro och tunnel skall avgiftsfinansieras, och då behövs det trafikunderlag, som storstäderna Malmö och Köpenhamn själva förmår generera. Man bortser från det rikssvenska intresset och lockar hela den trafik som i dag tar sig till Danmark över Helsingborg— Helsingör att i stället göra den stora omväg som broförbindelsen söder om Malmö kommer att bjuda på. Och för den spårbundna godstrafiken, som är mycket betydande, insisterar man på vidare utbyggnad av färjor, som är investeringsoch driftmässigt föga lönande i jämförelse med en fast förbindelse, särskilt en sådan vid Helsingborg, som kan göras för både landsvägsoch järnvägstrafik till rimlig kostnad. Regeringens politik går ut på att bygga ihop städerna Malmö och Köpenhamn. Vi reservanter vill bygga ihop Sverige med Danmark. Så enkel, och samtidigt så stor, är skillnaden mellan våra ståndpunkter. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 3 i trafikutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Jag har bara begärt ordet för att belysa det vansinniga i den nuvarande vägplaneringen. Jag har i motionen 1357 tagit upp ett fall, som bara är ett bland de många samhälls-, markoch miljöfrågor, som helt förbises och nonchaleras. Motionen föreslår att en del av den planerade nybyggnaden av riksväg 70 skall undergå förnyad prövning. Vägsträckan gäller 14 km, och omprövningen gäller de sista 6 kilometerna genom tätorten Gustafs, vilket inte skulle innebära någon större olägenhet; tvärtom skulle en omprövning medföra stora fördelar. Från stadsplanesynpunkt måste det te sig mycket märkligt att driva en riksväg rakt igenom ett samhälle och därigenom klyva detsamma. Genom en sådan åtgärd skulle samhället drabbas av en skada, som ej går att reparera på överskådlig tid. När man vill dra en riksväg på sådant sätt som planerats, har endast kortsiktiga intressen fått vara avgörande. Måste kommunikationerna mellan länets stora centra eller till huvudstaden ta sig så desperata uttryck att mindre samhällens intressen får stå åt sidan? Den planerade nybyggnaden av riksväg 70 är en sådan desperat åtgärd. Betänker man att en klyvning av ett samhälle även betyder stora bullerstörningar, måste man reagera häftigt mot de normer, som i praktiken får göra sig gällande. Dragningen av riksväg 70 genom tätorten Gustafs skall ske på ett sådant sätt, att bullerfrågan med all sannolikhet kommer att bli ett stort problem, om inte befolkningen flyttar från denna bygd. Kommunikationsministern omtalade under ett TV-framträdande i januari att det kommer att bli skärpta bestämmelser om buller, vilka ovillkorligen skulle efterföljas. Dragningen av vägen genom Gustafs enligt vägverkets nuvarande alternativ skulle bli ett skolexempel på ovarsam bullerplanering. Det förekommer vidare — något som särskilt vi i Dalarna har haft mycket otrevliga erfarenheter av — att väg dras fram på mark som är helt olämplig. Det finns experter som bestämt påstår att vägunderlaget är helt olämpligt i det område som motionen avser och som vägverkets förslag gäller. Den är tjälfarlig och i övrigt olämplig som vägunderlag. Planeringen i fallet Gustafs borde först visa att inga risker finns, innan man satsar medel till den senare delen av den aktuella utbyggnaden. Gustafs har goda förutsättningar att samtidigt innehålla alla önskade samhällsaktiviteter: jordoch skogsbruk, tätortsbebyggelse, grönområden, trafikled, var och en på för ändamålet lämplig mark. Vägverkets plan för dragning av riksväg 70 står i motsats till en planering i enlighet med de naturliga förutsättningarna och bör därför undergå förnyad prövning. Om vägen i stället drogs söder om Mora by, skulle dessa problem elimineras. Där skulle vägen kunna dras fram helt utanför samhället, den skulle kunna skäras ned i terrängen och det skulle finnas ett gott stycke tät skog, som skulle skydda det fåtal fastigheter som skulle bli berörda. Utförandet av vägen skulle dessutom förenklas, då det bl.a. finns betydligt bättre förutsättningar att gå under järnvägen nordväst om Mora by jämfört med, som nu planeras, söder om byn. Man måste även acceptera det faktum att god jordbruksmark inte längre är en obegränsad tillgång. Om annan mark som ger likvärdig lösning för vägoch tätortsbebyggelse finns, bör man välja denna från jordbrukssynpunkt sämre mark. En dragning av riksväg 70 söder om Mora by skulle delvis gå över skogsmark och därmed tillgodose och vara till fördel för jordbruksintressena. Ur statsplanesynpunkt måste flera fördelar nås med en utbyggnad av samhället kring Gustafs. Genom att dra en motortrafikled rakt igenom samhället skulle man förstöra den boendemiljö som redan finns. Det får inte vara så att tätorten Gustafs med omgivning skall exponeras för turisterna på bekostnad av befolkningen, som skulle få betala priset i form av en sämre boendemiljö. Såväl från näringspolitisk, byggnadsteknisk och miljömässig som från ekonomisk och stadsplanesynpunkt är den vägsträckning som vägverket förespråkar olämplig. Frågan är av principiell art och gäller huruvida riksvägar skall kunna dragas utan beaktande av de samhällens existens, som råkar hamna i riksvägens sträckning. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i motionen 1357 att medel skall ges endast till de första åtta kilometrarna av den planerade nybyggnaden av riksväg 70.

Herr talman! Herr Hagberg började sitt anförande med att säga att den sträckning, som föreslagits för riksväg 70 vid Mora by, visar det vansinniga i nuvarande vägplanering. Han avslutade med att säga att frågan är av principiell natur, och därför yrkade han bifall till motionen 1357; Avslutningsvis i mitt inledningsanförande redogjorde jag för hur dessa frågor handläggs. När det gäller byggandet av riksvägar upprättas planerna av statens vägverk efter förslag som avges av länsstyrelsen. Länsstyrelsen i sin tur har att ta hänsyn till de synpunkter som kommunerna framför. Från kommunernas sida har man utomordentligt stora möjligheter att påverka länsstyrelsen, om man inte är nöjd med en vägsträckning eller handläggningen av ett vägärende. Om man inte lyckas påverka länsstyrelsen, föreligger möjligheter att överklaga det slutgiltiga beslutet hos Kungl. Maj:t. Men det torde vara helt omöjligt för riksdagen att fatta beslut om hur vägsträckningen skall vara i olika samhällen här i landet. Vad herr Hagberg här kräver är att man skall gå ifrån det decentraliserade beslutsfattande som tillämpas, där kommunerna har utomordentligt stora möjligheter att påverka beslutsprocessen, och i stället gå över till ett centraliserat system, där regering och riksdag fattar beslut i varje vägärende i vårt land. Det kan, herr talman, inte vara en riktig utveckling, och därför yrkar jag avslag på motionen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det gäller i detta fall en förnyad prövning av de sista kilometrarna i vägprojektet. Herr Hugosson säger att detta skulle innebära en centralisering av beslutsfattandet. Ja, i och för sig skulle det bli ett centraliserat beslutsfattande, men principerna måste väl ändå prövas centralt.

Herr talman! Är det så att den enskilda kommunen inte är nöjd med länsstyrelsens beslut eller är länsstyrelsen inte nöjd med vägverkets beslut, kan kommunen eller länsstyrelsen överklaga hos Kungl. Maj:t, och det kan man göra också i denna fråga — om man inte redan har gjort det. Det tycker jag är den riktiga administrativa vägen. Det finns klara direktiv i vägkungörelsen och kungörelsen om statsbidrag till vägoch gatuhållning om hur denna administrativa beredningsprocess skall gå till. Vad herr Hagberg nu kräver är en ändring av dessa principer, och jag tror att det vore utomordentligt farligt, om vi skapade ett system där beslutsfattandet skulle åvila riksdagen, vilket skulle betyda att riksdagen måste ha klart för sig precis vilka vägbehov som föreligger i varje liten del av vårt land. Riksdagen kan inte ha dessa informationer, och därför menar jag att det skall vara ett decentraliserat beslutsfattande. Dock skall det finnas möjligheter för den enskilda kommunen att överklaga ett beslut, och sådana föreligger i dag. Jag tycker att detta system är tillfredsställande.
Herr talman! Jag skall inte ta upp den formella gången i detta sammanhnag. Det gäller såvitt jag kan se en politisk fråga, som innefattar en avvägning mellan olika intressen. Det skall nu till storstäderna — det skall för resten inte längre heta så utan det skall ha andra och vackrare namn — anläggas vägar, som dras fram utan att några hänsyn tas. Det är en politisk fråga, där de små samhällenas behov skall vägas in. Att låta enbart regeringen avgöra detta tycker jag inte får tillåtas eftersom det, som jag nämnt, gäller en principfråga. Det är därför jag har tagit upp ärendet. Den aktuella delen av ifrågavarande vägprojekt visar så väl hur man hänsynslöst går fram över ett samhälle, att riksdagen borde kunna ta ställning till ärendet.

Herr talman! I motionen 475 har jag yrkat att riksdagen skall uttala sig för att motorvägen eller motortrafikleden Borås—Göteborg färdigställes i ett sammanhang utan det uppskov till en oviss framtid som den fastställda vägplaneringen innebär för vägsträckan Borås—Landvetter. För närvarande finns tidsbestämda planer i stort sett bara för sträckan från Göteborg till platsen för det nya storflygfältet i Härryda. Eftersom denna planering avser tiden fram till 1977 innebär det, att största delen av sträckan Borås—Landvetter inte kommer att färdigställas förrän någon gång efter år 1977. Denna tidsplan är, herr talman, verkligen oroande. Både för Borås kommun och för Sjuhäradsbygden i övrigt är det av mycket stor betydelse att ha goda vägförbindelser med Göteborg. Angelägenheten blir ännu större, när den nya storflygplatsen i Härryda tas i bruk om några år. Den nuvarande riksväg 40 mellan Borås och Göteborg har för liten trafikkapacitet och är dessutom på många ställen klart trafikfarlig med en mycket stor olycksfrekvens. I en interpellationsdebatt i riksdagens första kammare i april 1969 fick jag av dåvarande kommunikationsministern besked att motorvägen Borås-Göteborg hade hög prioritet, även om kommunikationsministern — det var statsrådet Lundkvist — inte kunde bestyrka uppgifter om att den skulle påbörjas redan år 1970. Men nu har vi ju år 1973, och ännu är det alltså ovisst när man kan räkna med att den blir färdigställd. De upprepade uppskoven med vägbygget är verkligen oroväckande. Utskottet har avstyrkt min motion under hänvisning till att prioriteringen av vägbyggnader bör avgöras i särskild ordning, dvs. som nu sker genom vägverkets vägplanering med eller utan Kungl. Maj:ts beslut. Jag hoppas dock att man vid denna vägplanering skall ta hänsyn till angelägenheten av att Borås snarast får godtagbara vägförbindelser med Härryda storflygplats och med Göteborg.

Herr talman! Under den punkt i trafikutskottets betänkande som vi just nu debatterar behandlas ett stort antal motioner. Man kan kanske förstå att utskottet vill spara arbete genom att helt enkelt bunta ihop dem och avstyrka dem. Jag förutsätter emellertid att bakom de här motionerna ligger problem som inte låter sig så lätt avspisas. Då vi förra året hade motsvarande debatt, mötte vi yttranden i både statsverkspropositionen och trafikutskottets betänkande som väckte gensvar hos många. Det antyddes att i viss mån skulle nya bedömningsgrunder anläggas för investeringsanslagen.

Utifrån ett sådant underlag bör en utveckling ske av planeringsmetodiken, som gör det möjligt att med utgångspunkt i en given investeringsnivå på ett bättre sätt än hittills bedöma och prioritera vägbehoven inom ramen för en till regionalpolitiken lämpligt anpassad vägpolitik.

— — — De resurser som avsätts för vägändamål bör i enlighet härmed fördelas på ett sådant sätt att alla delar av landet får ett vägnät som tillsammans med andra åtgärder skapar bättre förutsättningar för befolkningsoch näringslivsutvecklingen. Lönsamhetsbedömningarna måste sålunda styras av kravet härpå. En sådan allmän målsättning ger också departementschefen uttryck för. Han anser emellertid att det även på kortare sikt bör finnas möjlighet att i särskilda fall komplettera de rent trafikekonomiska utvärderingarna med samhällsekonomiskt betingade hänsyn till behovet av speciella regionalpolitiska åtgärder.

Det län som jag närmast representerar, Kristianstads län, har genom vägverkets direktiv för uppgörande av flerårsplaner erhållit ett relativt generöst invsteringsanslag till riksvägar, ungefär 125 miljoner kronor. Men i direktiven har också angivits att för utbyggnad av E 6 och E 4, de två europavägarna som går genom länets nordvästra hörn, avsågs 120 miljoner kronor. För ett annat projekt, som vägverket sålunda också har anvisat medel till, avsågs 3 miljoner kronor. För övriga riksvägar finns praktiskt taget inga medel för hela den flerårsplaneperiod som den här planen omfattar. Detta faktum har påpekats i motionen, och det är därför med förvåning jag konstaterar att trafikutskottet inte beaktat att den praktiska medelsplaneringen går tvärs emot utskottets eget yttrande och riksdagens beslut för ett år sedan. Jag har givetvis ingen utsikt att vinna bifall till motionen och kommer därför inte att framställa något yrkande om det, men frågan om utbyggnad av riksvägarna i Kristianstads län kan inte vara slutgiltigt avgjord med beslutet i dag. Åtminstone två vägavsnitt där är, som nämnts i motionen, i mycket beklagligt skick i förhållande till de trafiksäkerhetskrav man måste ställa på dem. De är av mycket avgörande betydelse för hela länets näringspolitik och regionalpolitik. En väg betjänar Österlenområdet — ett besvärligt område ur regionalpolitisk synpunkt — och en annan är den pulsåder som löper genom hela länet, från Kristianstad och bort till Helsingborg. Delar av den vägen är så smala och av så dålig kvalitet att vägen inte alls svarar mot de krav som måste ställas med hänsyn till trafikintensiteten. Här måste göras någonting för att inte utbyggnaden skall stå stilla på dessa vägar t.o.m. 1977, vilket flerårsplanerna tyder på. Det måste göras något åt dessa vägar. Jag har gjort mig underrättad om att man har färdigprojekterat ett par vägobjekt för att kunna ta emot eventuell hjälp från arbetsmarknadsstyrelsen — om förhållandena skulle bli sådana att den sortens arbeten krävs. Jag anser det emellertid i vilket fall som helst nödvändigt att någonting görs åt dessa vägar inom Kristianstads län. Om motsvarande förhållanden råder även inom övriga län känner jag icke till.

Herr talman! Det får väl anses motiverat att en helsingborgare lägger sig i det här meningsutbytet, särskilt då det gäller reservationen 3 som rör fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark. Det har varit ett hit och dit i många år när det gäller denna fråga. Det som är allra viktigast att slå fast i dag är att det måste fattas ett beslut relativt snart för att kommunerna där nere skall kunna planlägga för framtiden. Detta gäller inte minst Helsingborg, som har en ytterst besvärlig bangårdsfråga, säkerligen känd för alla som kommit till Helsingborg sommartid. Vi har två stationer mellan vilka tåg dras, och det går en man med en röd flagga med tåget efter sig — ganska grönköpingsmässiga förhållanden som vi måste komma bort från. Vi har för Helsingborgs stad under ungefär 40 år förhandlat med SJ om ett bangårdsavtal. För inte så länge sedan slöts ett avtal, men vi hade inte väl hunnit hem från förhandlingarna förrän två av de mera harhjärtade och vankelmodiga representanterna hoppade av från avtalet av någon dunkel anledning. Det avtalet hade inneburit många fördelar för Helsingborg, eftersom färjetrafiken naturligtvis är till stort gagn för Helsingborg — den ger många sköna miljoner i kassan och ger många sysselsättningstillfällen för arbetskraften. Sedan får man väl hålla med om att rikspolitiskt är en tunnel att föredra. Jag trodde att all tanke på en bro mellan Helsingborg och Helsingör hade slopats; det kommer nog som en kalldusch för miljövännerna i Helsingborg att resonemanget om att bygga en bro över den vackraste delen av Sundet nu tas upp igen. Det har dessutom aldrig varit tal om annat än att den tunnel som diskuterats skulle användas endast för järnvägen och inte för biltrafiken. Det har som sagt varit ett hattande hit och dit. Förra hösten var Danmarks kommunikationsminister i Malmö som Öresundsområdets gäst. Han sade då mycket kategoriskt att Danmark inte har det ringaste intresse av en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Sedan gick det några månader, och då har danskarna tydligen helt ändrat ståndpunkt i den frågan. Man må gärna bygga en bro mellan Malmö och Köpenhamn som finansieras med avgifter. Men de avgifterna måste naturligtvis vara så höga, att färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör blir konkurrenskraftig, inte bara den statliga färjetrafik som förekommer utan även den färjetrafik som så framgångsrikt bedrivs av enskilda företagare och som för Helsingborg varit till så stort gagn. Sedan är det en fråga som anmäler sig, nämligen om SJ prioriterar en färjetrafik mellan Trelleborg och Sassnitz. Mycket tyder på det — man har byggt nya stora färjor. Men varför skall vi i så fall ha en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör som kanske inte kommer att bli så mycket trafikerad? Det finns många aspekter på denna mycket viktiga fråga. Vi hoppas att statsrådet Norling slår sin bastanta näve i bordet och ser till att det verkligen blir ett beslut nu så att vi kan planlägga. I alla kommuner därnere, inte minst i Helsingborg, är vi bundna innan det blir ett beslut om hur frågan kommer att lösas. Det är viktigt att kommunerna hålls underrättade. Det kommunala sambandet kan man verkligen efterlysa i konkret form.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

Herr talman! Jag skall bara ta upp ett par punkter, som kanske likaväl hade kunnat behandlas under någon av de andra punkterna i utskottets betänkande. En av de frågor jag ämnar beröra är emellertid saltspridningen på vägarna, och den behandlas i betänkandet under punkten 2. Trafiken och särskilt trafiksäkerheten är något som i hög grad berör medborgarna, eftersom vi alla är trafikanter så snart vi befinner oss utanför hemmet. Det är därför angeläget att ytterligare åtgärder vidtas i syfte att förbättra trafiksäkerheten. Förutom det som uträttas av samhället och det som görs beträffande utformningen av våra bilar kan trafikanten, som ofta påpekats, bidra till sin egen säkerhet genom att använda bilbältet och reflexmaterial. Det innebär givetvis inte hundraprocentig säkerhet oavsett hur man kör eller går — eller som någon sade i samband med en kollision: ”Jag hade ju dubbdäck och ändå kunde detta ske! ” Man måste naturligtvis iaktta gällande trafikregler, ta hänsyn till trafik liksom till vägens beskaffenhet och färdas med omdöme och under ansvar i alla fall. I väntan på ett obligatorium beträffande bilbälten liksom även reflexer måste kampanjerna fortsätta och intensifieras, som jag ser det. Herr talman! Jag anser att saltspridningen, som visserligen hör till vägunderhållet men också kan vara en trafiksäkerhetsrisk, är viktig i trafiksäkerhetssammanhang. Även om jag inte undertecknat någon av årets motioner i frågan har jag vid flera tidigare tillfällen ansett det angeläget att saltspridningen upphör, och jag har begärt ordet för att kraftigt understryka den här frågans vikt. Men då vägverket har fått i uppdrag att sammanställa och utvärdera erforderligt material för frågans bedömning, som utskottet skriver under punkten 2 i sitt betänkande nr 1, vill jag i likhet med utskottet avvakta vad vägverket kan komma fram till, och därför har jag för dagen, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Debatten om vägarna har tagit lång tid och engagerat många talare — alltför många, tycker säkert somliga. Men det är inte utan orsak som det har skett. Vägfrågorna är av utomordentligt stor vikt och berör så gott som alla människor i det här landet. Det allmänna vägnätets standard är en faktor av allra största betydelse när det gäller en landsdels, ett läns eller en bygds utveckling. Och enligt min mening har inte vägfrågorna rönt den uppmärksamhet som de förtjänar i den regionalpolitiska debatten och ännu mindre vid statsmakternas ställningstagande i regionalpolitiska frågor. Vägbyggandet har i viss utsträckning använts som sysselsättningsprojekt i sysselsättningssvaga regioner — det gäller inte minst i mitt hemlän — och situationen hade varit väsentligt sämre om inte möjligheten att bygga vägar med beredskapspengar stått öppen. Men inte heller det vägbyggandet har skett i den omfattning som varit motiverad ur bl.a. regionalpolitiska synpunkter. Den eftersläpning av tidigare planerad utbyggnad av vägnätet som vi kan konstatera måste betcknas som olycklig. Den har särskilt drabbat landsortsregionerna — inte minst Gävleborgs län, där vägnätet är långt ifrån tillfredsställande. Vi är i mycket starkt behov av ett förbättrat vägnät. Visserligen har vi vägsträckor som är mycket bra och en hel del har skett under de senaste åren — det skall villigt och med tillfredsställelse erkännas — men det är dock klart otillräckligt. Jag skulle kunna stå här en lång stund och räkna upp vägsträckor som är under all kritik. Jag har vid tidigare tillfällen talat om den s.k. timmerrännan, som för en kort tid sedan drabbades av ett väldigt svårt olycksfall. Jag har talat om ”dödens väg” i det här sammanhanget. Jag skulle kunna tala om många andra vägsträckor där det är alldeles nödvändigt att något sker. Vi har vägar som redan nu måste avstängas för tung trafik, vägar som är trafikfarliga, vägar som är till hinder för en gynnsam utveckling — men jag skall inte fördjupa mig mera i detta. Jag har pekat på några exempel i min motion nr 1382, och jag hänvisar till den. Ett exempel vill jag ändå nämna. Nog är det orimligt att den mesta trafiken från Norrland och söderut via E 4 skall passera rakt igenom de centrala delarna av Gävle stad. Det måste vara ett riksintresse att en sådan sak rättas till så snart som möjligt. Det ärendet ligger långt framme i planeringen men om man börjar med det arbetet kommer det också att innebära att det mesta av våra vägpengar går dit och att avhjälpandet av alla de andra bristerna kommer att skjutas framåt i tiden. Näringslivet i länet är i stort behov av ett förbättrat vägnät — det känner vi alla till. En förbättring av vägnätet kommer även alla invånarna till godo i form av snabbare förbindelser, säkrare trafik och bättre utvecklingsmöjligheter för länet. Och att den stimulansen verkligen behövs är alla som känner länet ense om. Jag har i motionen begärt ett tilläggsanslag för innevarande budgetår om 4 miljoner kronor för underhåll och förbättring av statliga vägar inom länet. För byggande och förbättring av riksvägar och länsvägar inom X-län åren 1973—1977 har jag begärt en kraftig höjning av medelstilldelningen för de nämnda åren. Enligt min mening är det kravet väl motiverat, och jag vill därför yrka bifall till motionen 1382.

Herr talman! Våra vägars beskaffenhet är av mycket stor betydelse när det gäller en bygds möjligheter att leva vidare och utvecklas på ett naturligt sätt. Bra vägar betyder att näringslivets transporter kan fortgå året runt utan avbrott, vilket i sin tur betyder ökat intresse för nyetablering och utvidgning av företag. De dåliga vägarna betyder naturligtvis motsatsen. Tyvärr är nu på många ställen i vårt land vägunderhållet otillräckligt, för att använda ett milt uttryck, och förbättringsarbetet likaså. Jag skulle bra gärna vilja inbjuda kommunikationsministern till en bilresa från huvudorten i min nuvarande kommun, Reftele, till huvudorten i den blivande kommunen Gislaved en helt vanlig dag, utan att vägverket hade reda på besöket i förväg. Det är inte bara den vägen som är dålig; vi har också andra vägar i den kommunen som vi har uppvaktat vägverket i länet om som visserligen kallas vägar men som under långliga tider inte är det. Folk tvingas ändå att på något sätt ta sig fram på dem. Jag kan ta ett exempel. Vi har ett par tre kilometer sam fällighetsväg. Den blir långtradartrafiken under vissa tider på våren tvungen att ta i anspråk därför att den allmänna vägen är i så dåligt skick att den inte kan användas för sådan trafik. Förra lördagen ringde en företagare till mig och klagade över vägen förbi och fram till sin industri. Han hade ringt både till vägförvaltningen och till ordföranden i kommunstyrelsen. Att han ringde berodde på att bilspeditionerna som fraktade råvarorna till företaget och de färdiga produkterna från företaget vägrade att utföra dessa transporter. Det var inte någon lång sträcka, och företagaren sade att 10—15 lass grus på de två kilometer av den allmänna vägen som det gällde skulle ha möjliggjort transporterna till och från hans industri. Men vägverket förklarade att man inte ens hade pengar till de gruslass som erfordrades och rekommenderade företagaren att flytta till närmaste stad eller till ett annat samhälle med sitt företag. En företagare som bodde vid en annan väg i samma bygd rätade själv vägen och grusade även vissa stycken av den men blev då hotad med stämning för detta ingrepp. Han hade emellertid gjort det för att det skulle bli möjligt att ta sig fram till företaget. Mot denna bakgrund måste man säga, att nog fanns det fog för den uppvaktning som länsmyndigheterna inom Jönköpings län gjorde hos kommunikationsministern med begäran om ökad anslagstilldelning till länet. Jag är rätt övertygad om att länets vägmyndigheter gör vad de rimligen kan göra — det är pengarna som fattas.

Jag tror att man skulle komma till ett bättre resultat om man lät vägförvaltningarna i länen ta hand om i varje fall en del av de pengar som AMS nu får till vägarna. AMS skulle då kunna göra bedömningen utifrån sina utgångslägen. Risk finns nu att expansiva områden — som hemma i Västbobygderna — där man har ett stort behov av vägar och vägförbättringar men där man inte har arbetslöshet blir utan pengar till vägar via AMS. Till sist, herr talman, skulle jag bara vilja säga några ord med anledning av den motion om transportförhållandena när det gäller Visingsö som väckts.

Det har emellertid blivit samma dåliga resultat. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 a.